Fru talman! Vi kommer väl att få tillfälle att återkomma till de här frågorna efter det att utskottet har behandlat propositionen. Jag ser fram emot den debatten lite senare i höst. Jag har bara en kommentar till det som Rigmor Stenmark säger. Det handlar om studentbostäderna. Vi har sett ansökningarna om investeringsbidraget. Det har varit en överefterfrågan på de första tilldelningarna av investeringsbidraget. I Stockholmsregionen har det sökts för konkreta projekt rörande 2 000 studentlägenheter. Runtom i landet har det sökts för konkreta projekt som igångsätts under den närmaste tiden. Det visar ju att det går att bygga studentbostäder. Därför tycker jag kanske att Rigmor Stenmark borde gå hem till sina politikerkolleger och de ansvariga tjänstemännen i Uppsala och föra ett resonemang om varför man inte i Uppsala kan bygga studentbostäder för investeringsbidraget när man kan göra det i övriga landet.
Fru talman! Bostadsminister Lövdén! Jag har faktiskt fört den diskussionen och varit ganska frän, tycker man, i mina frågor. Jag har också varit hos byggherrarna och ställt samma frågor. De talar samma språk i Uppsala. Det är bruksvärdessystemet som hindrar. Vi har ett bestånd av gamla studentlägenheter i Uppsala där hyrorna är låga, och det är grunden för att de andra hyrorna inte får bli så här. Det är så. Jag tycker att bostadsministern ska följa med mig hem till Uppsala och träffa både byggherrar och de socialdemokratiska kommunalråden i kommunen. Då kanske vi blir överens. Jag undrar varför bostadsministern inte vill ta till sig detta med bruksvärdessystemet. Det är inte så att vi samstämmigt står här från några partier och hittar på att det här är ett problem.

Fru talman! Jag vet inte om Centerpartiet har ändrat uppfattning - jag tror inte det - och har anslutit sig till moderaternas uppfattning om att man ska införa marknadshyror i Sverige. Det är inte en socialdemokratisk regering beredd att göra därför att det skulle leda till kraftiga hyreshöjningar. Men den diskussionen kan vi ta i ett annat sammanhang när vi resonerar om bruksvärdessystemet. Jag blir ändå lite konfunderad. Kan det vara så att Uppsala i förhållande till alla andra universitets och högskoleorter utmärker sig? Det byggs ju studentlägenheter nu runtom i landet till följd av investeringsbidraget. Det byggs i Stockholm, Malmö, Göteborg, Växjö, Visby och Umeå. Jag kan fortsätta att räkna upp de orter som har sökt för konkreta projekt som igångsätts inom de närmaste månaderna. Jag tror att Rigmor Stenmark ska föra ett nytt resonemang med företrädarna i Uppsala kommun och fråga varför just Uppsala skiljer sig från övriga landet.
Fru talman! Det kanske är så enkelt, bostadsministern, att Uppsala är en mycket gammal universitetsstad och därför har mycket gamla studentlägenheter med en rimlig hyra. Men det behövs många fler studentlägenheter i Uppsala. Det måste helt enkelt komma i gång en byggnation. Återigen säger jag att jag inte står här och hittar på att bruksvärdessystemet är en bov i dramat. Det innebär inte att vi från Centerpartiet helt anammar marknadshyror. Det är en helt annan sak. Men jag tycker att det skulle vara bra om man kunde komma på någon lösning. Det kanske behövs ett helt nytt sätt att komma till rätta med hyrorna så att även Uppsalastudenterna ges möjligheter att bo någonstans. Jag kan glädja ministern med att de här diskussionerna förs mycket noggrant. Och efter förslag från Centerpartiet har också en av våra grannkommuner numera en nation som kallas för Örbyhus nation. Det är inte dåligt i en bruksort.

Byggandet är fortfarande lågt, och även om det finns vissa tecken på en ökning av nybyggandet under den närmaste tiden har vi förmodligen inte sett toppen på bostadsbristen i de större städerna. Därför är den här debatten oerhört angelägen - inte minst också därför att problemet är mer eller mindre landsomfattande. Det är betydligt fler kommuner än tidigare som rapporterar bostadsbrist. Samtidigt rivs hela fastigheter i mindre städer runtom i landet på grund av dåligt underlag och stel hyressättning. Men det är i de större städerna som situationen är som mest besvärlig, och då inte bara i Stockholm. Bostadsmarknaden håller helt enkelt på att bli den avgörande flaskhalsen mot tillväxten. De senaste sju åren har nettoinflyttningen till Stockholmsregionen varit flera gånger större än antalet påbörjade bostäder. I storstadsregionerna blir bostadsproblemen ett allt större hot mot en gynnsam utveckling av jobb och välstånd för hela landet. Ska Stockholmsregionen stärka sin internationella roll krävs att bostadsbyggandet kommer i gång. Det handlar särskilt om att bygga hyresrätter, något som nu nästan helt har avstannat. Hyresrätten är ju en boendeform som på grund av sin flexibilitet är särskilt viktig i en storstad, där många människor passerar under kortare eller längre tid. I dag är det kaos, framför allt i Stockholm. Den stora efterfrågan på centralt belägna lägenheter leder dels till en utbredd svartmarknad, där 200 000 kr under bordet inte alls är ovanligt för ett hyreskontrakt, dels till en stor laglig andrahandsmarknad, där hyresgästerna enligt en artikel på DN Debatt i går i snitt betalar 60 % i överhyra. En av tankarna med det nuvarande systemet för hyressättning var ju att stärka hyresgästen. Nu är det uppenbart precis tvärtom. I det här läget tror den socialdemokratiska regeringen att den havererade bostadsmarknaden, som redan i dag lider brist på marknadstänkande, kan förbättras med ännu mer regleringar. Regeringen föreslår nu en ny, eller låt oss kalla det en nygammal, lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Ett av skälen, enligt regeringens proposition, är att "upphävandet av bostadsförsörjningslagen innebar att det överlämnades till kommunerna själva att bestämma formerna för sin bostadsförsörjningsverksamhet". Det visade sig då att flera kommuner valde att sköta bostadsfrågan på andra sätt än vad som dög för socialdemokratin. Svaret ser vi nu: Kommunerna ska straffas med en tvingande lag. Vi har sett det förut, i form av strafflagen för de borgerliga kommuner som inte ansåg att det var kommunens ansvar att driva bostadsbolag, och vi vill inte se det igen. Det är fel väg att gå. Vi i Folkpartiet är övertygade om att nya lagar aldrig kan få fram bostäder där det helt enkelt inte finns en sund ekonomi och underlättande regler för aktörerna. Vi menar att bostadssektorn fortfarande i alltför stor utsträckning är en planekonomisk fristad i den svenska marknadsekonomin. Vi behöver få fart på bostadsbyggandet, få ned kostnaderna och få en betydligt högre rörlighet på bostadsmarknaden för att fler människor ska kunna finna en passande bostad till en kostnad som för dem känns acceptabel. Det innebär bl.a. att planprocesser och nybyggnadsregler måste förenklas. Det är mycket viktigt både för att få ned byggkostnader och för att kunna ligga med bra planberedskap. Genom att man sätter funktionskrav i stället för produktionsregler kan kunnande och idéer hos byggarna utnyttjas och konkurrensen på byggmaterialsidan öka - och därmed kostnaderna minska och kvaliteten öka. Regeringen har nu gett Boverket i uppdrag att "öka sina insatser för att förmedla kunskaper till kommunerna om möjliga förenklingar inom ramen för gällande lagstiftning". Är detta allt regeringen har att komma med blir jag orolig! Detsamma gäller den förändring i det kommunala utjämningssystemet i syfte att minska den s.k. pomperipossaeffekten som regeringen slår sig för bröstet med. Det framgår av regeringens egen redovisning hur marginell den förändring är som föreslås och hur lite den råder bot på problemet. Det kommunala utjämningssystemet måste förändras mer genomgripande genom en sänkt utjämningsgrad så att varje kommun verkligen får ett positivt ekonomiskt incitament att bygga bostäder. Så är det inte i dag. I många fall förlorar kommunkassan på att det flyttar in människor med jobb och inkomster. Detta är orimligt! Samtidigt är det viktigt att påpeka att alla kommuner faktiskt måste ta sitt ansvar och planera för nyproduktion och för bostäder med olika upplåtelseformer. Det är uppenbart att det i vissa kommuner förekommer att moderata kommunledningar inte vill bygga hyresbostäder eller att socialdemokratiska dito inte vill planera för villaboende. Det behövs olika boendeformer i alla kommuner för att människorna själva, inte politikerna, ska kunna avgöra vad som är bra för dem och hur de vill bo. Vid en översyn av bostadspolitiken med syfte att öka rörligheten på marknaden och få i gång byggandet av hyresrätter måste vi naturligtvis också diskutera hyressättningssystemet. Folkpartiet avvisar såväl nya hyresregleringar som en helt fri hyressättning och ser inget skäl att rucka på vare sig de fria förhandlingarna mellan hyresgäster och fastighetsägare, bruksvärdesprövningen eller hyresgästens besittningsskydd. Däremot måste dagens system utvecklas så att det bättre lever upp till sina ursprungliga intentioner om en till marknadsförhållandena anpassad hyresbildning. Det här är någonting som Socialdemokraterna har formulerat - en till marknadsförhållandena anpassad hyresbildning - och det är bra. Men så fungerar det inte i dag. Osäkerheten om vilka hyresnivåer som kan tänkas godtas i framtiden lägger en hämsko över den privata nyproduktionen av hyresrätter. Den styr naturligtvis också över till det mer lönsamma och regelmässigt stabila byggandet av bostadsrätter. Samtidigt fortsätter svartabörshajarna att suga ut desperata bostadssökande. Studenter tvingas avbryta sina studier därför att de helt enkelt inte har någonstans att bo. Jag tycker att vi på allvar ska diskutera ett upphävande av allmännyttan som förstahandsnorm för jämförelseprövning enligt bruksvärdesprincipen, antingen på marknaden i dess helhet eller enbart för nyproduktionen. Det skulle kunna innebära ytterligare ett välkommet steg på vägen mot en konkurrens på lika villkor. Det kan också ge en hyressättning som bättre speglar de boendes preferenser och leda till att det lönar sig att både bygga och förvalta hyresbostäder. Mycket behöver göras. Det räcker inte med vackra ord om fortsatt politisk prioritet av bostadsbyggandet eller att varje kommun får en skyldighet att planera bostadsförsörjningen. I slutändan krävs ändå att någon får incitament att verkligen bygga. De incitamenten saknas tyvärr helt i föreliggande proposition.
Fru talman! Helena Bargholtz säger att det är kaos i många kommuner i dag, eftersom det är en sådan brist på bostäder, och att regeringen då vill straffa dem genom att införa en lagstiftning. Är det inte så, Helena Bargholtz, att man nu försöker få lite ordning och reda i de här processerna så att kommunerna verkligen planerar för ett boende? Vi vet ju att detta är en långsiktig process som tar tid att genomföra och att man måste ligga i framkant hela tiden när det gäller planering. Är det inte ganska rimligt att man kräver att kommunerna har en sådan här planering? I Stockholmsområdet kan man se att det finns en hel rad kommuner som säger att man över huvud taget inte har något behov av nya bostäder, trots att hela Stockholmsområdet lider brist på bostäder.
Fru talman! Jag vet inte hur gammal Owe Hellberg är - det kanske jag inte får fråga - men jag kan säga att jag själv har lång erfarenhet av politiskt arbete i en kommun. Jag har upplevt både bostadsförmedling och försök att göra bostadsförsörjningsplaner. Det är ingen nyhet som regeringen kommer med. Tvärtom, det är gamla nyheter. Jag minns mycket väl att det inte hade någon som helst effekt, vare sig bostadsförmedlingen eller bostadsplaneringen. Bostadsplanering gjorde vi på det sättet att vi drog fram planer varje år och så lade vi dem mer eller mindre till handlingarna. Möjligheten att kontrollera att de skulle uppfyllas var inte särskilt stor. Det var svårt att få dem genomförda. I dag har kommunen ett vapen i form av översiktsplaneringen. Där kan man också redovisa sitt bostadsbyggande. När det gäller bostadsförmedlingen kunde jag konstatera att det var svårt att få privata fastighetsägare att lämna in sina bostäder till bostadsförmedlingen. Det var allmännyttan som vi i min kommun kunde förmedla. Det hade mycket liten effekt på bostadsbyggandet. Det kommer jag ihåg redan från 60-talet. Det har alltså varit kaos av och till länge när det gäller bostadsförsörjningen i Stockholmsområdet. Det här förslaget kommer inte att göra det enklare att få tag i bostäder. Det är jag absolut övertygad om.
Fru talman! Helena Bargholtz kan vara lugn. Jag har varit kommunpolitiker sedan 1982. Jag har varit med om alla de här förändringarna. Naturligtvis måste det till även andra åtgärder. Det är jag också medveten om. Men att föra upp den grundläggande skyldigheten att planera för bostäder på den politiska agendan i kommunen tycker jag faktiskt är varje kommuns skyldighet. När det gäller bostadsförmedlingen ska det naturligtvis finnas en bostadsanvisningslag som gör det möjligt för förmedlingarna att få tillgång till både privata och kommunala lägenheter så att de har fler lägenheter att förmedla. Det kommer vi att kräva i vår motion. Just de här sakerna är också till för att stödja utsatta grupper. De som inte har den tjocka plånboken. De som inte har det kontaktnät som behövs i dag för att få en lägenhet. Det här har framkommit i bostadspolitiska utredningar. Det framkommer i ALLBO-kommitténs utredning, som pågår nu, att det finns sådana här behov. Vi måste som stat faktiskt se till att man på ett rimligt sätt kan tillgodose de här behoven ute i kommunerna.
Fru talman! Nu drar Owe Hellberg upp en tredje sak som jag upplevt som ett stort misslyckande, nämligen bostadsanvisningslagen. Vi kommer uppenbarligen båda två ihåg när den infördes. I många kommuner kom den aldrig i gång. Jag vill minnas att den borgerliga regeringen avskaffade den, tack och lov. Om man försöker tvinga fastighetsägare att lämna in lägenheter som de inte alls vill lämna ifrån sig till en kommunal bostadsförmedling, tror jag verkligen att det skulle leda till mycket svarthandel, alltså handel vid sidan om. Att det inte bara är människor med tjocka plånböcker som ska ha bostäder är vi naturligtvis helt överens om. Alla ska ha möjlighet att få en bra bostad. Jag tycker att det är lite tråkigt att regeringen inte har vidgat sin syn lite och t.ex. tittat närmare på vad som händer i andra länder. Det här är inte ett problem som på något sätt är unikt för Sverige. Det finns problem även på andra håll. Jag har läst att både i Nederländerna och i England har man nya idéer, nya grepp för att framför allt få fram lägenheter åt dem som behöver social förtur. Man bildar olika typer av stiftelser där det offentliga är en part och privata intressenter utgör andra parter. Man försöker nya grepp. Man går inte tillbaka till det nygamla som man har prövat förut och som uppenbarligen har visat sig inte fungera.

Fru talman! När jag klev in i det politiska landskapet för ungefär 30 år sedan var det väldigt mycket testuggande i politiken. Det var stalinister, maoister och andra bokstavskommunister som stod för detta testuggande. När jag läser moderaternas motion om bostadspolitiken ser jag att det i dag är moderaterna som står för testuggandet och som är politikens fundamentalister. Man lägger samma mall på alla politikområden, vare sig det tjänar syftet eller inte. Man kör tesen att sänkta skatter, avregleringar och mer ägande löser alla problem. Naturligtvis är inte verkligheten så beskaffad. Carl-Erik Skårman tog inte upp det här i sitt anförande i dag. Däremot sköt han in sig på det kommunala självstyret. Harald Bergström tog upp frågan om byggmomsen och om bostadsförvaltningsmomsen. En gång i tiden hade vi lägre momssatser på de här två områdena. Det hade vi därför att vi såg det som någonting viktigt och riktigt att ha på bostadsmarknaden. I mitt gamla yrke skapade det en hel del jobb. Om man köpte en matta med full moms, kostade det ungefär lika mycket som om man köpte mattan inklusive läggning. Då fick man byggmomsen. Det var ett mycket effektivt sätt att skapa sysselsättning och att få jobben utförda. Det som förvånar mig lite grann är att Carl-Erik Skårman bekymrar sig så mycket om det kommunala självstyret. Han bekymrar sig inte om det nationella självstyret. Varför avskaffade vi en lägre byggmoms och en lägre bostadsförvaltningsmoms? Jo, därför att den union som vi numera ingår i hade bestämt att så skulle det vara. Jag tycker att det verkar som om Carl-Erik Skårman använder grundlagen som tillhygge i den här debatten och att det inte är riktigt allvarligt menat. Jag tycker att det är bra att regeringen har lagt fram ett antal förslag som är ägnade att förbättra situationen på bostadsmarknaden. Det är inte bara förbättringar när det gäller storstadsområden, utan det har faktiskt också effekter ute i de mindre gynnade områdena i landet. Jag är mycket glad att Lars-Erik Lövdén tog fram den regionalpolitiska aspekten. Det är naturligtvis, precis som det sades i interpellationsdebatten tidigare, ett fruktansvärt resursslöseri när vi river mängder av lägenheter runt om i landet samtidigt som vi har bostadsbrist i storstäderna. Med en effektiv regionalpolitik skulle naturligtvis mycket av den expansion som nu sker i storstäderna, till stora samhällsekonomiska kostnader, kunna ske på andra håll i landet, där vi har en fungerande infrastruktur, där kostnaderna redan är tagna. Vi ska inte sakbehandla den här propositionen nu. Det kommer vi att göra vid ett senare tillfälle. Men till Owe Hellberg skulle jag vilja säga att jag inte alls tror på hans förslag om en byggkostnadskommission som ska vara partssammansatt. I och med att den är partssammansatt kommer parterna att vakta på varandra, och ett utfall av detta som är effektivt tror jag inte är möjligt.

Fru talman! Naturligtvis blir jag lätt förvånad när jag hör EU-argumenten hagla i en debatt om det kommunala självstyret i Sverige. All right, jag håller med om att det finns ett behov av samordnade momsregler för att åstadkomma en likhet i konkurrenshänseende. Men här diskuterar vi i första hand, med utgångspunkt i den proposition som lagts fram, hur vi löser problemen internt i Sverige. Vi har från moderat sida inte någon slutlösning en gång för alla för hur samhället ska vara. Men vi vill ha ett samhälle som låter den enskilde välja upplåtelseform och välja den typ av bostad han vill ha beroende på vad han eller hon vill ha. Det ska finnas möjligheter för människorna att bestämma själva. På samma sätt är det med den kommunala självstyrelsen, dvs. att kommunen ska själv kunna välja den arbetsform den vill ha. Det sker en begränsning genom generella lagar, men regeringen ska inte kunna säga att ni i Stockholms stad eller i Haninge ska ha en kommunal bostadsförmedling därför att regeringen tycker att det är bra. Det strider mot grundlagen. När det gäller skatter kan man möjligen minska på den skatt som är den mest nationella av alla skatter, nämligen fastighetsskatten. Det kan bli ett bra uppdrag, fru talman, åt Bengt-Ola Ryttar att försöka få ordning på den.
Fru talman! Jag tycker att det är alldeles rätt och riktigt att en regering tar ansvar för att bostadsmarknaden fungerar så optimalt som det över huvud taget är möjligt. Vi har sett att kommunerna har puttat frågan åt sidan. Hur klarar sig de svagaste på bostadsmarknaden där de med hjälp av kontakter och på annat sätt ska försöka skaffa sig ett boende? Jag tycker att det är ett bra och vettigt förslag som regeringen har lagt fram. Vi har provat det förut, och det har i huvudsak varit bra. Jag hoppas att Carl-Erik Skårman i nästa debatt som har med detta att göra bekymrar sig för självbestämmandet på alla nivåer.
Fru talman! Bl.a. för att få ett system som fungerar optimalt är det viktigt att den som känner bäst till förhållandena får bestämma hur saker och ting ska skötas. Det är därför den enskilde ska kunna välja bostad efter eget gottfinnande. Det är därför kommunerna ska kunna välja sina arbetsformer på bästa sätt och i största frihet. Det är därför som regeringen inte ska lägga sig i hur Solna bedriver sin bostadspolitik internt genom att säga att Solna ska ha en bostadsförmedling. Fru talman! Dessvärre är det inte så att de senaste 50 årens centraldirigerade bostadspolitik har visat särskilt goda resultat i de avseenden vi nu diskuterar. Det har med jämna mellanrum varit bostadsbrist, och det har varit felbyggda bostäder i miljonprogram och i inre Norrland. Det finns inte anledning att av detta dra slutsatsen att regeringen skulle vara särskilt skicklig på att utfärda bestämmelser som ger en god bostadsmiljö åt befolkningen.
Fru talman! Tyvärr har bostadsfrågan tappat i politisk betydelse under senare år. Det avspeglas väldigt väl i hur kommunerna har hanterat detta. Carl-Erik Skårman yttrar sig kritiskt om de 50 senaste årens bostadspolitik. Det finns säkert anledning att ha kritiska synpunkter på den. Men om vi tittar på slutresultatet har boendet varit jämnt fördelat i det här landet. Tyvärr är utvecklingen att vi kommer bort från den situationen. Carl-Erik Skårman tar också upp att det har byggts fel, bl.a. ute i bushen. Jag antar att det är vad han menar. Det fanns en efterfrågan. I min lilla kommun var det en bastant efterfrågan under krisåren. Vi lät bygga en massa lägenheter därför att människorna krävde fler bostäder. Sedan råkade vi ut för ekonomiska bekymmer som gjorde att bilden ändrades radikalt. Sedan har marknadskrafterna dragit allt hårdare och effektivare mot centrum. Därmed var spelreglerna radikalt förändrade. Jag har inget dåligt samvete för det som byggdes under dessa år. Det fanns ingenting som sade att det inte skulle finnas en långsiktig efterfrågan på bostäder i dessa orter. Tyvärr blev inte utvecklingen sådan.
Fru talman! Vad tror Bengt-Ola Ryttar är orsaken till att byggherrar i dag är så negativa till att bygga bostäder med hyresrätt utan bara vill satsa på bostadsrätter?
Fru talman! Det är klart att de vill tjäna pengar. Det är en alldeles självklar inriktning från byggmästarnas sida. Det gör de om de bygger bostadsrätt. Bruksvärdessystemet innebär en kostnadspress. Skulle man göra som de borgerliga företrädarna i huset vill, dvs. införa marknadshyra, kommer den kostnadspressen inte att finnas.

Fru talman! Med det resonemanget innebär det att om vi inte är beredda att förändra hyressättningen kommer det i fortsättningen aldrig att byggas bostäder med hyresrätt. Självklart vill byggherrarna - som alla vi andra - ha möjlighet att tjäna pengar. Inser inte, fru talman, Bengt-Ola Ryttar att man måste vara beredd att fundera ut ett något annorlunda hyressättningssystem som innebär att man i stället kan få fram fler hyresrätter? Det lades fram en utredning i våras om allmännyttan och bruksvärdessystemet. Där fanns det faktiskt ett klokt resonemang om att ta större hänsyn vid hyressättningen när det gäller lägesfaktorn. Hyresgästerna skulle t.o.m. vara beredda att betala lite mer i hyra därför att de insåg fördelen med en god hyresfaktor. En friare hyressättning borde kunna påverka byggandet av hyreshus. Eller hur?
Fru talman! Jag tycker att Byggkostnadsdelegationen har bevisat att det går att bygga billigare. Jag tror att det går att vidta ytterligare åtgärder för att få ned byggkostnaderna. Jag har själv varit verksam i branschen i 20 år, och jag vet att vi är ganska gammalmodiga i den branschen och att vi har levt under ett alltför dåligt konkurrenstryck. Vi har haft alltför svaga motparter när det gäller upphandlingen. Det finns mycket att göra. Man kan undra över den förändring i fokus som har skett under senare år. När räntebidragen var en viktig faktor på bostadsmarknaden var huvudkritiken av bostadspolitiken att det var räntesubventionerna som pressade upp priserna i branschen. Nu har det växlat till att det är bruksvärdessystemet som åstadkommer samma sak. Det är lite snabba kast i argumenteringen.
Fru talman! Jag ställde min fråga till bostadsministern, som tyvärr nu inte är här. Då ställer jag samma fråga till Bengt-Ola Ryttar: Vilka incitament finns i propositionen som gagnar de mindre kommunerna?

Jag ser också det socialdemokratiska förslaget på fastighetsskattesidan som bra mycket bättre än Centerns och Kristdemokraternas förslag. Det innebär de facto en höjning i stället för en sänkning av fastighetsskatten i glesbygden.
Fru talman! Vänsterpartiet, samarbetspartner till Socialdemokraterna, kräver hårdare tag. Man kräver räfst och rättarting i kommunerna. Man tror inte att kommunerna klarar att själva bedöma vad de behöver bygga. Bengt-Ola Ryttar att det kommer att vara möjligt att lägga fram propositionen? Tror Bengt-Ola Ryttar att det kommer att finnas majoritet i riksdagen för den?
Fru talman! Propositionen är framlagd. Jag tror att det kommer att finnas en majoritet för att få den genom kammaren. Det är nog inga svårigheter med det.
Fru talman! Det handlar inte om räfst och rättarting. Kommunerna måste planera för den situation som råder i dag, på lång sikt. Man kan inte göra det när det blir kaos och plötsligt stort efterfrågetryck. Bengt-Ola Ryttar tycker inte att några andra förslag än de regeringen lägger fram är bra, utom i EU frågor. Då har han en egen uppfattning. Det ingår i spelet. Jag har lagt fram förslag om en boendekostnadskommission. Vi ska fokusera på boendekostnaderna. Det är ett betydligt vidare begrepp än byggkostnader. Man lever kvar i tron att enbart byggkostnaderna påverkar boendekostnaden. Så vet vi att det inte är. Det handlar om markpriser, statlig beskattning osv. I boendekostnadskommissionen skulle alla intressenter som påverkar boendekostnaderna ingå. Var och en ska granskas. Alla ska komma med förslag på hur man på bästa sätt ska komma åt boendekostnaderna. Vi måste få ned dem, inte minst i den nyproduktion som är på gång. Den nyproduktionen är dock inte av tillräcklig omfattning. Jag tycker att förslaget är värt att pröva. Det är märkligt att man vill avvisa det utan att diskutera frågan över huvud taget.
Fru talman! Jag uppfattade Owe Hellbergs förslag som improduktivt. Det klarläggande som han har gjort nu kan vara underlag för att diskutera vidare. Vi ska inte glömma att det i propositionen ges uppdrag till olika institutioner som ska jobba i den riktning som vi är överens om.
Fru talman! Visst finns det några sådana uppdrag, men inget som knyter ihop säcken. Det är viktigt att prata med intressenterna, öga mot öga. Det finns en vilja hos de flesta att lösa de problem som Bengt-Ola Ryttar och jag får brottas med framöver. De problemen kommer att förvärras om det inte händer saker inom bostadspolitikens ram. Regeringen ägnar sig i andra sammanhang, när det gäller t.ex. arbetstidsfrågor, åt att prata med intressenterna. Man pratar visserligen inte med alla, men en del av intressenterna.
Fru talman! Vi är överens om inriktningen och behoven på detta område. Det är lite mode i att tillsätta en kommission. Det låter så handlingskraftigt. Jag vet att Lars-Erik Lövdén har mycket starka ambitioner på detta politikområde. Vi får väl snacka om saken.

Fru talman! En äldre erfaren lärare skrev i förra veckan en artikel i sin lokaltidning sedan han hade läst propositionen En förnyad lärarutbildning. Hans tema var att propositionen inte tar hänsyn till inlärningens förutsättningar. Han tycker sig känna igen 70-talets pedagoger som menade att kunskaper endast kan förvärvas under lustbetonade former. Det gäller bara att ta till vara elevernas inre motivation. Skolans uppgift enligt de här idéerna är inte att förmedla kunskaper utan att lära eleverna att själva söka information. Läraren ska vara handledare för sina elever. Traditionella lektioner anses vara en styggelse. Den kunskapsinriktade - och som man kan säga - traditionelle läraren förhånades och förlöjligades. Den här äldre, erfarne läraren kände igen mycket av detta i den nu aktuella propositionen, även om ordvalet är ett annat år 2000 än det var för 30-35 år sedan. Det behövs många nya lärare de kommande åren, men många av den lärarens generationskamrater lämnar yrket i förtid. Många går i pension. Den svenska lärarkåren är faktiskt Europas äldsta. Skolverket har nyligen presenterat statistik över hur många som slutar i förtid av lärarkåren. Av dem som fyllde 60 år 1985 tjänstgjorde 38 % inte fram till pensionsåldern. Den här andelen stiger hela tiden, och av dem som fyllde 60 år 1995 är det 63 % som inte fullgör sin tjänst fram till pensionsåldern. Skolverket har beräknat att av de lärare som 1999, alltså förra året, var behöriga kommer mer än hälften, närmare bestämt 54 %, att ha lämnat yrket 15 år senare, alltså 2014. Då har man ändå inte räknat med alla yngre lärare som hoppar av och byter yrke. Den erfarne lärare som skrev i lokaltidningen förra veckan är alltså rätt så representativ för sin lärargeneration. Lägger man till det här att många platser står tomma inom vissa ämneskombinationer på lärarhögskolorna och att en hel del lärarkandidater dessutom hoppar av under resans gång, kan vi - om det vill sig illa - stå med ett mycket stort underskott på behöriga lärare om ett decennium. Då är frågan om propositionen En förnyad lärarutbildning kommer att råda bot på detta. Svaret på den frågan kan ingen ge i dag. Om några år kan man göra det, men mycket tyder på att vi kommer att dras med betydande underskott av behöriga lärare framöver. Den här propositionen kommer nog inte att råda bot på det problemet. Vi är överens om att lärarens arbete är något av det viktigaste som finns i samhället, att ge alla barn och ungdomar en bra start i livet. Vad som är nytt i vår tid är vilken betydelse kunskaper har. Det har alltid varit viktigt med goda kunskaper, men så sent som för 15 år sedan kunde nästan alla i min hemstad som hade slutat årskurs 9 gå till någon av de stora industrierna och få ett bra jobb med bra lön. Det är helt omöjligt i dag. Nu krävs det betydligt mer. Det är därför som kunskapsinnehållet i skolan hela tiden måste förstärkas och förnyas. Att skaffa sig en bra utbildning en gång i livet räcker inte. Kunskaper måste ständigt förbättras. Alla lär alltid och från många olika källor. Det understryker betydelsen av lärande genom hela livet eller, som vi brukar säga, livslångt lärande. Det är kunskap som lägger grunden för ekonomisk tillväxt och välstånd, men det är också kunskapen som lägger grunden för en kulturell utveckling. I detta samhälle har läraren en avgörande betydelse. Ansvaret för att välja innehåll och arbetssätt för att uppnå de nationellt fastställda målen ligger faktiskt på läraren. Lärarens huvuduppgift är att ge eleverna en undervisning som gör att de får goda kunskaper och färdigheter. För detta behöver läraren i sin egen utbildning gedigna både teoretiska och praktiska kunskaper. Han eller hon måste också ha en förmåga att stimulera och entusiasmera, att leda och vägleda och att samverka med hemmet, med skolan och med arbetslivet. Men när man läser propositionen får man en något annorlunda uppfattning om lärarrollen. Lärarna ska vara mera av observatörer än aktiva och kunniga förmedlare av kunskap. Jag tycker att man polemiserar mot lärarna och lärarrollen när man skriver så här: "Historiskt sett har lärarens roll varit att lära ut och ensidigt styra undervisningen." Att läraren ska "lära ut" är tydligen inte längre aktuellt. Man skriver vidare: "I allt större utsträckning måste lärare också kunna föra pedagogiska diskussioner i olika lärargrupper." Precis som om lärare hittills inte har fört pedagogiska diskussioner! Jag tror att den som känner till hur lärare arbetar i dag vet att en väldigt stor del av deras arbete upptas just av pedagogiska diskussioner. Att ha sådana här formuleringar i en proposition om en förnyad lärarutbildning är inte någon särskilt bra utgångspunkt. Fru talman! Så har vi det här med en standardbehörighet. Alla ska läsa samma 60-poängskurs ett och ett halvt år för att senare under resans gång bestämma sig för vilken inriktning man ska välja: om man ska bli förskollärare eller fritidspedagog eller om man ska bli gymnasielärare eller grundskollärare. Men det är i många fall ett låtsasval, som t.ex. Umeå universitet påpekar när man helt riktigt framhåller att studenternas fria val begränsas när för få elever väljer en viss kurs eller när det saknas lärare på lärarutbildningarna för den speciella kursen. Det är bra med valfrihet, men då måste det vara en verklig valfrihet. Den här allmänna lärarkunskapen värderas högre än kunskaper i undervisningsämnen. Från många lärarhögskolor och universitet har man kritiserat just denna punkt. Det kan bli stora problem när det gäller den framtida tillgången på kvalificerade ämneslärare t.ex. i gymnasiets teoretiska ämnen. Jag har en fråga i sammanhanget. Folkhögskolelärarutbildningen, som är bekant för flera av oss här i salen, berörs inte alls av En förnyad lärarutbildning. Tror man på att alla lärare ska ha i stort sett samma utbildning, varför ska då folkhögskolelärarna så totalt skilja ut sig från andra lärare, även de som undervisar vuxna? Man kan förstås säga att folkhögskolan är helt annorlunda, men det är den inte. Riksdagen har för några år sedan bestämt sig för att folkhögskolans och folkbildningens utbildning inte ska skilja sig från annan utbildning. Men för folkhögskolelärare räcker det med totalt 40 poäng för att bli behöriga i fortsättningen. Jag förstår faktiskt inte logiken i detta. Vi föreslår att lärarutbildare får tidsbegränsade förordnanden. Många lärarstudenter känner inte igen sig när de kommer ut på sin första längre tjänstgöring. En förklaring är att man har för lite praktik under utbildningen, men det kan också bero på att avståndet mellan lärarutbildningen och skolans vardag är för stort. Ofta var det länge sedan lärarutbildarna själva var ute i skolan som lärare. Om man fick tidsbegränsade förordnanden skulle rörligheten bland lärarutbildarna bli större. Samarbetet mellan lärarhögskolan och skolan, lärarkandidaternas blivande arbetsplats, måste stärkas. Fru talman! Utbildningen av förskollärare och fritidspedagoger är i dag både av studenterna själva och av arbetsgivarna faktiskt mer uppskattad än den vanliga lärarutbildningen, men ändå måste den förlängas med ytterligare en termin och 20 poäng. Trots allt får den svenska förskolan genomgående faktiskt väldigt goda vitsord vid internationella jämförelser. Till skillnad från grundskolan och gymnasieskolan finns det nästan ingen kritik mot förskolan. Därför tycker jag att det inte är nödvändigt att förlänga utbildningen för förskollärare. Däremot vill vi nu ordentligt stärka utbildningen av grundskollärare. Alla är överens om de brister som kan konstateras i skolan och att de i stort har sin upprinnelse i att grundskolan inte klarar av att nå sina mål. Tusentals elever slussas över till gymnasiet utan nödvändiga kunskaper. När man väl har konstaterat detta måste man göra någonting åt problemen. Det är därför som vi föreslår en förlängning av utbildningen för s.k. tidigarelärare, dvs. lärare i grundskolans tidiga år. Vi anser att den förstärkningen är nödvändig. Vi vill också stärka utbildningen av lärare i gymnasieskolans yrkesämnen. Det räcker inte med de 120 poäng som föreslås i propositionen. De här lärarna ska ju förbereda sina elever för högre studier. De flesta här i riksdagen anser ju att alla gymnasister, även de som går på de yrkesförberedande programmen, ska ges högskolebehörighet. Då vore det faktiskt på sin plats att alla lärare som förbereder sina elever för högskolan fick en tillräckligt omfattande utbildning för detta. Vi tycker att det är lite egendomligt att den lärarkategori som får den kortaste utbildningen enligt det här förslaget är de som undervisar i gymnasiet. När det gäller forskning är det egentligen bara den som kallas utbildningsvetenskaplig som räknas. Var hamnar forskningen i ämnen som historia, matematik och språk och den forskning som inte är vinklad åt undervisning, dvs. åt det didaktiska hållet? Samtidigt vet vi att gymnasieskolan har ett väldigt stort behov av forskarutbildade lärare och lektorer som har kontakt med högskolan och kan hjälpa sina elever på traven när det gäller högre studier. Vi har en alldeles för liten övergång direkt från gymnasieskolan till högskolan i Sverige. De här tjänsterna kräver forskarutbildning. De är också en karriärmöjlighet för lärare som vill stanna kvar i skolan men som vill förkovra sig inom sitt yrke. Fru talman! I framtiden kommer det säkert att vara ovanligt att en person som utbildar sig till lärare i 20-25-årsåldern stannar kvar i arbetet fram till sin pensionering. Det kommer att vara likadant i andra yrkesgrupper. Det gäller då att läraryrket blir tillräckligt attraktivt för människor som vill byta arbete. När en person efter t.ex. tio år som ingenjör, socialtjänsteman, jurist, officer, präst, bibliotekarie - jag kan räkna upp många olika yrken som kräver en kvalificerad utbildning - vill byta arbete ska det vara ganska enkelt att via en pedagogisk kompletteringsutbildning, det grundläggande utbildningsblocket, bli behörig som lärare. Vi föreslår att den pedagogiska utbildningen ska omfatta ett år, 40 poäng, dvs. samma som krävs för en folkhögskolelärare. Där är vi alltså överens. Jag vill också i det sammanhanget slå ett slag för distansutbildning som har prövats med framgång i ett antal år inom folkhögskolan. Man kan då kombinera lärarutbildningen med en lärartjänst på deltid. För en erfaren person kan just en sådan kombination vara den allra bästa. Det har visat sig vara så när det gäller folkhögskolelärare. Inom överskådlig tid kommer givetvis den traditionella lärarutbildningen att vara volymmässigt störst. Vi föreslår alltså att det grundläggande utbildningsblocket ska omfatta minst 40 poäng. Praktiken måste komma in så tidigt som möjligt så att lärarkandidater får en snabb och effektiv återkoppling till de teoretiska studierna. Vi moderater vill också att någon eller några av de traditionella lärarhögskolorna får en självständig ställning. Den ska vara fristående med statens uppdrag att bedriva lärarutbildning. Jag vill dra en parallell med Chalmers tekniska högskola och Jönköpings högskola som ju blev fristående högskolor under den senaste borgerliga regeringen. Jag tror inte att någon i dag, med facit i hand, vill vrida klockan tillbaka och förstatliga dessa högskolor igen. Jag bor nära Jönköping och har ofta kontakter med studenter, lärare och styrelseledamöter vid Jönköpings högskola, och alla är mycket entusiastiska. Nog vore det en positiv utmaning om någon lärarhögskola, gärna en fristående, ville satsa särskilt på de lärargrupper som är mest svårrekryterade, t.ex. Vi tror helt enkelt att det är viktigt med olika slags lärarutbildningar därför att eleverna är olika och för att lärarna också är olika. Det är därför som de borgerliga partierna gemensamt står bakom reservationen som handlar om Rudolf Steinerhögskolan. Vi föreslår att regeringen får i uppdrag att pröva frågan om att ge högskolan ett särskilt uppdrag när det gäller utbildning och forskning i Waldorfpedagogik. När det gäller läraryrkets status och lärarens behov av fortlöpande kvalificerad kompetensutveckling föreslår vi att det inrättas ett lärarcertifikat i flera delar. Grunden för certifikatet utgörs av examensbeviset från den föreskrivna högskoleutbildningen. Dessutom ska det innehålla kompetensutveckling, fortbildning och i speciella fall även yrkespraktik. Vi föreslår att lärarcertifikatet tidsbegränsas till förslagsvis fem år. Andra borgerliga partier talar om en lärarlegitimation. Det avviker inte särskilt mycket från det vi föreslår om lärarcertifikat. Fru talman! Jag inledde med att citera ur en tidningsartikel som en äldre erfaren lärare skrivit. Jag vill sluta med att referera till ett längre samtal jag haft med en mycket ung lärare. Jag talade med honom i början av veckan. Han oroade sig över att det blir svårare att uppnå kunskapsmålen i skolan. När han och hans kolleger ger sin elever samma prov i dag som för fem år sedan blir fler underkända nu än tidigare. Vilken syn har ni politiker på kunskaper? frågade han. Lärarens roll som den som förmedlar kunskaper och hjälper eleverna att nå målet, är det någonting som ni vill ställa upp på? frågade han. Vidare sade han: Eleven i centrum är viktigt, men eleven kan inte själv söka sig fram till kunskap. Den elev som är duktig och kommer från ett hem med studievana föräldrar får det stöd och den hjälp som behövs. Han eller hon klarar sig nästan alltid. Men väldigt många klarar inte den här uppgiften utan behöver en bra handledare och en bra introduktion i kunskapens mysterier. Vi lärde oss inte det här i grundskolan är en vanlig kommentar på gymnasiet i dag. Det är därför som vi vill stärka utbildningen av grundskollärare som ett led i att stärka grundskolan. Det går givetvis att hitta positiva inslag i den här propositionen En förnyad lärarutbildning, men med hänvisning till vad jag här har framfört yrkar jag ändå avslag på propositionen. Till sist vill jag yrka bifall till reservation 1 under mom. 1. Jag nöjer mig med det, även om jag självfallet står bakom alla övriga moderata reservationer.

Fru talman! Vi diskuterar i dag förslaget om en ny lärarutbildning. Frågan är inte särskilt unik. Nya lärarutbildningar har kommit under åren. Så länge skolan har funnits som en del av samhället har man känt att man behöver utbilda den grupp som ska arbeta med våra barn. För varje tid har lärarutbildningen också anpassats till de behov som finns i samhället. Vad ska skolan vara till för? Vad är det egentligen som gör att skolan är viktig? Det som händer och sker i skolan ska möta vissa förväntningar som finns i samhället. Jag tror att det är farligt att se skolan som en autonom enhet skild från samhället i övrigt. Den är tvärtom en del av samhället. Därför behövs det förändringar hela tiden beroende på de förändringar som händer och sker i samhället. Bakom de här diskussionerna som har föregått varje ny lärarutbildning och varje ny reform av skolan ligger de s.k. eviga frågorna. Det är alltid de som egentligen drivs fram och finner sina svar utifrån de sammanhang som de faktiskt har uppstått i. Nu har det varit diskussioner av politisk natur i flera avseenden när det gäller skolan. Eleverna lär sig för lite, hävdar en del. Det är inte lugn och ro i arbetsmiljön, hävdar andra. Och ytterligare andra skyller då på att lärarutbildningen inte är tillräckligt bra, yrkesutbildningen är inte bra, och det är lärarnas fel. Jag vill hävda att vi ser på skolan på olika sätt. Jag vill också hävda att lärarutbildningen inte enbart ska vara - om ni förstår mig rätt nu - en ensidig yrkesutbildning för att möta behov som finns i samhället just nu. Lärarutbildningen ska vila på vetenskaplig grund. Det innebär att den också ska möta behov som kan uppstå i framtidens samhälle. De människor som utbildas i vår lärarutbildning i dag utbildas visserligen i allra högsta grad för dagens skola. Såtillvida är det en yrkesutbildning. Men de ska också utbildas i ett vetenskapligt tänkande. Det innebär att de kan vara med och påverka och förändra verkligheten. Det gör att de kan möta morgondagens problem. Det är viktigt att vi har tidsperspektivet klart för oss när vi diskuterar en reform av något så oerhört viktigt som lärarutbildningen. Läraryrket är det finaste yrke man kan ha, säger många. Jag tycker det. En lärare får möta en ny ung generation och får möjlighet att vara en viktig del av en ung människas liv. Men en lärare får också möjlighet att möta en äldre människa som går på sin vuxenutbildning, kanske vill ha en nystart i livet och komma vidare. Läraren har som kunskapsförmedlare och som närvarande i den mycket speciella öppna situationen gentemot en annan människa en mycket viktig och framträdande roll. Då är det inte oväsentligt vad läraren tänker på eller vilken framtoning läraren har. Det handlar om respekten för mötet mellan människor. Det kan vara läraren och ett litet barn, läraren och en ungdom eller läraren och en vuxen människa. Det är mötet mellan människor som påverkar i vilken grad det blir god effektivitet i skolans verksamhet. Jag läser ur min dagbok från mitten av september 1998. Jag möter 32 nya studerande. De ska börja sin bana mot ett yrke som de egentligen tror att de känner till. De har ju mött denna lärare i tolv år. Men i realiteten ska de börja brottas med frågor som de aldrig tidigare har mött. Vad ligger i professionen, och vad kan och bör en lärarutbildning ta upp? Det är en fråga som jag ställer mig. Jag själv tänker: Hur ska jag presentera det stoff som finns, den möjlighet som finns, för att den här gruppen av unga människor, som det ofta är, ska utveckla en professionell hållning till lärarsituationen? De ska utveckla professionen. Perspektiven ska utvecklas i yrkesgrupperna inom de givna ramar som statsmakterna har lagt fast. Det är de givna ramarna vi i dag ska diskutera. Man ser på lärarutbildningen utifrån olika perspektiv. Det handlar om föräldrar som tycker: Varför kan inte just mitt barns behov bli tillgodosedda? Har inte läraren lärt sig någonting inom lärarutbildningen? Läraren har en nyckelposition som samhällsmedborgare. Det handlar om hur man ska uppfostra så att de unga uppför sig som folk. Så har det diskuterats i alla tider. De eviga frågorna finns kvar. Vilka är de? Vi kristdemokrater har en tydlig uppfattning om de eviga frågorna. De rör vilken syn vi har på samhället, och skolans del i det, och vilken syn vi har på människan och på kunskapen. Det är de tre viktiga frågorna som ska prägla en lärarutbildning. Ett gott samhälle byggs med familjen som bas där människor får möjlighet att förädla sina förmågor och utvecklas i en värdeförankrad miljö. Det är vår övertygelse. Skolan ska stödja föräldrarna i deras fostran av barnen. Den ska stimulera elevernas kunskapsutveckling. Det innebär inte att samhället ska detaljstyra skolans innehåll men väl att det ska målstyra skolan. Vår värdegrund är förankrad i den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism. Den ska vara kittet som låter kunskapen utvecklas. Lärande är en subjektiv företeelse. Det utvecklas inte i ett vakuum. Någonting finns runtomkring som präglar miljön och mötet mellan människor. Värdegrunden som finns i skolan ska vara kittet. Kunskapssynen kan vara praktisk eller teoretisk till sin karaktär. De olika kunskaperna måste ha samma värde. Det är väldigt viktigt att inte den praktiska kunskapen kommer bort. De utgångspunkterna anser vi vara väldigt viktiga. Värdegrunden måste tas upp kraftfullt i den nya lärarutbildningen. Där har vi en reservation. Vi tycker inte att det tydligt anges vilken värdegrunden är. Vi anser att ämneskunskaperna ska vara goda. Självklart ska skolan präglas av det. Men det innebär inte att man inte också behöver kunskaper om det allmänna mötet med människor i en tid som är rätt komplex, som den vi lever i nu. Det behövs flexibelt lärande. Alla barn är olika och har förmåga att lära olika saker beroende på begåvning och intresse. Därför måste vi ha en skola med flexibilitet. Lärarutbildningen måste möta denna möjlighet. Läraren måste lära sig att organisera en verksamhet där flexibiliteten blir en sådan del av systemet att varje barn och varje person som ska lära kan få sina behov tillgodosedda. Det innebär att teckenspråkslärare måste finnas. Det innebär att det måste finnas en hög grad av specialpedagogisk kompetens för att man ska klara flexibiliteten. Det innebär att vi behöver fria pedagogiker. Waldorfpedagogiken är en pedagogik som gjort mycket gott i svensk skola på olika sätt, och det finns andra. Men då måste det också finnas lärarutbildningar som kan serva skolor med en personal som är välutbildad. Därför måste man från statens sida ta ett ansvar för att också fria lärarutbildningar får en möjlighet att på rimliga villkor utbilda sina lärare. Läraryrkets status måste höjas. Kanske är det där som en stor del av kärnan är. Man måste göra det via forskning, legitimation, karriärtjänster och ett tryck på en skollednings möjligheter att leda verksamheten. Det kan man mycket väl ordna genom att göra kunskapsområdet utbildningsledarskap till en viktig del i den akademiska utbildningen. Vi ser att det finns väldigt mycket att göra på dessa områden om all kunskap ska vara lika mycket värd, om människor ska hanteras och mötas med de behov var och en har och om vi ska ha ett samhälle där det finns en tydlig förankring i värden som inte kan ifrågasättas. De värdena har vi i vår tradition. De grundläggande värdena i demokratin måste finnas som ett gemensamt kitt i all utbildning som samhället finansierar. Det är min övertygelse. Jag står bakom samtliga kristdemokraternas reservationer. Men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 3 under mom. 7 och 23. Jag hoppas att jag under debatten får veta hur majoriteten ställer sig till teckenspråkslärare, fria lärarutbildningar och en tydlig framtoning av värdegrunden i det nya förslaget till lärarutbildning.
Fru talman! Skolan ska ge elever lust att lära. Trygga elever gör att nyfikenheten och lusten till lärandet uppmuntras. Det är på det sättet de kan tillgodogöra sig kunskaper. En av de viktigaste delarna för att kunna nå det är engagerade och kunniga lärare. Utan lärare som trivs med sitt yrke och som känner att de kan utvecklas kan inte heller skolan fungera bra. Förväntningarna och kraven på skolan och lärarna ökar i takt med att utbildningsfrågorna blir allt viktigare. Begrepp som livslångt lärande ger också ett nytt förhållningssätt till utbildning. Ett lärande samhälle vidgar uppdraget för dem som utbildar sig till lärare. De nya villkoren och förutsättningarna ställer stora krav på både lärarutbildning och lärare som yrke. Att ge kunskapsgrunden för elever och samtidigt skapa positiva attityder för fortsatt lärande i livet är grundbulten. Skolan har de senaste åren genomgått stora förändringar, inte bara organisatoriskt genom t.ex. kommunaliseringen. Också själva lärarrollen har förändrats. Läraren är inte bara en kunskapsförmedlare, som ger kunskapen direkt till eleverna. Läraren är en handledare, en ledare i skolan som hjälper eleven att nå kunskaperna på olika sätt. Vi vet att elever är olika och har olika bakgrund. Det kräver ett individuellt lärande. Det ställer stora krav på lärarutbildningen och på läraren som ledare i skolan. Lärarna ska vara inspiratörer, handledare, arbetsledare osv. De stora samhällsförändringarna ger nya förutsättningar och ställer än högre krav på lärarnas arbete. Det har riktats en del kritik mot den nuvarande lärarutbildningen. Man har pekat på brister i de olika utbildningarna när det gäller yrkesförberedande. Det handlar om att hantera skolans verklighet. När man kommer som ung student till lärarutbildningen har man en positiv syn och känsla för att vidareförmedla ett budskap, att hjälpa elever att nå målen och få lust till lärande. Det är oerhört viktigt. Men en undersökning som Lärarförbundet har gjort visade att ungefär en tredjedel av lärarna när de kom ut i skolan efter sin utbildning sade att det inte var riktigt som de hade tänkt sig. Det var många saker som de ville skulle ingå i lärarutbildningen. De sade t.ex.: Tänk om jag hade fått kunskap eller möjlighet till mer praktik. Tänk om jag hade fått vetskap om hur jag agerar i en konflikthantering eller på ett föräldramöte och hur jag tar hand om och hjälper eleven i dennes unika situation. De sakerna är oerhört viktiga. Till stora delar ingår de i det nya förslaget till lärarutbildning. Det är positivt. Skolan är en bild av samhället. Vi måste se till att förändra så att skolan och lärarutbildningen följer den utvecklingen. Kunskaperna är oerhört viktiga. Vi ska inte sänka kunskapsribban. Men vi ska utveckla skolan, så att alla som har möjlighet kommer in i systemet och känner att de har en plats att fylla. Centerpartiet menar att en förnyad lärarutbildning måste till, med en förstärkning av den vetenskapliga grunden. Grunden ska vara att lärare har goda ämneskunskaper och en sammanhållande kompetens i pedagogik, didaktik och metodik. Utbildningen måste också utvecklas mot att kunna ge såväl en bredare grundkompetens som möjlighet till ökad fördjupning och specialisering. Alla olika skolformer behöver lärare som kan komplettera varandra och samverka i syfte att utveckla verksamheten och uppnå målen. Samarbete över ämnesgränserna ska underlättas och prioriteras. Det gäller i synnerhet samarbetet mellan teoretiska och praktiska ämnen. Lärarämnet handlar inte bara om att arbeta som pedagog, även om det är huvudämnet. Det handlar också om att hantera en komplex situation, i och utanför klassrummet. Centerpartiet vill skapa en skola som utgår från ett förhållningssätt där man ser att alla elever kan och vill lära, på olika sätt. För elever kan det ta olika lång tid. Vårt mål är att alla elever ska gå ut grundskolan med godkända kunskaper. De ska ha en god syn på framtiden och känna att de har något med sig, så att de kan tackla vidare utbildning och olika förväntningar och krav. Därför måste vi utveckla lärarutbildningen på det sättet. Det krävs ett nytt tänk vad gäller undervisningen. Både Moderaternas och Folkpartiets ledare talade i förra veckans skoldebatt om att vi måste hitta ett nytt sätt för lärande. Vi måste hitta ett nytt system inom skolan, sade man. Men varför kan ni inte se att vi behöver en ny typ av lärarutbildning och ett nytt tänk i skolan? Varje elev är unik. Det måste ges möjlighet till kunskaper och ämnesutbildning. Men det måste också finnas en helhet, där man sätter individen i centrum. Jag skulle gärna vilja ha svar på de frågorna i dag. Varför väljer man en annan väg? Jag ser det som att gå tillbaka ett steg, i stället för att möta samhällets förändringar och framtiden. Centerpartiet välkomnar en mångfald vad gäller pedagogik. Det är oerhört viktigt för den nya skolan att man kopplar ihop praktik med pedagogik och använder olika typer av pedagogik för att nå elevens kunskap. Det kan ske t.ex. inom Waldorfutbildningen. För att olika skolor och pedagogiker ska få en ärlig chans krävs att de får tillräckliga resurser och möjlighet till en lärarutbildning. Centerpartiet har i en reservation framfört att speciell pedagogik och lärarutbildning som hör till ska finnas. Läs och skrivutveckling kan inte avgränsas till svenskämnet utan måste ingå i en helhet. Att kunna läsa, skriva och räkna är oerhört viktigt. Det är grundkompetensen för eleven när han eller hon ska möta framtiden. Därför har vi bl.a. lagt fram ett program för läs och skrivutveckling. Det är också oerhört viktigt i den nya lärarutbildningen. Det är bra. Fru talman! Centerpartiet välkomnar i huvudsak regeringens förslag om en samlad lärarexamen med en ny struktur. Det är en examen som ersätter åtta av de elva lärarexamina som vi har i dag. Den omfattar 120-220 poäng. Det är viktigt att betona att examenskraven är angivna i form av ett lägsta poängantal. Många studenter vill specialisera sig ytterligare. De menar att ett visst ämne eller en speciell del är viktig. Då finns möjligheter att vidareutbilda sig. I dag erbjuder högskolorna oftast lärarutbildning för såväl grundskola som gymnasieskola i vissa ämneskombinationer som studenterna har att välja mellan. Fördelarna med det nya förslaget är att det ger möjlighet till stor flexibilitet och öppenhet för de studerandes önskemål. Det ger stora fördelar för studenterna, som kan välja utbildning med individuella kombinationer. Möjlighet finns t.ex. att sätta samman en examen där praktiskt estetiska ämnen kombineras med teoretiska. 60 poäng. Centerpartiet tycker att tanken med en gemensam bas och yrkeskärna för alla lärare är bra. Läraruppdraget ställer krav på kompetens som är gemensamma för alla lärare, oavsett i vilket sammanhang, inom vilka kunskapsområden eller ämnen den blivande läraren kommer att verka. De tvärvetenskapliga studierna kan dessutom öka kunskapen om och förståelsen för andra lärarkategorier. Grunden läggs för ett samarbete i det kommande arbetet. Vi anser dock att utformningen av det allmänna utbildningsblocket är otydlig. Ett antal områden, inbördes olika, tas upp i beskrivningen av ämnet. Även i ett målstyrt utbildningsväsende måste lagstiftaren tillåta sig att formulera tydliga mål som garanterar såväl utbildningens innehåll som dess status. Särskilt bristen på resonemang kring tre av lärarrollens kärnkompetenser, pedagogik, didaktik och metodik, måste framhållas mer. Länge har både didaktik och metodik varit eftersatta vetenskapliga discipliner, något som knappast förbättras genom det allmänna blocket. Att utbildningen ska vara tvärvetenskaplig får inte innebära att de ingående tvärvetenskapliga disciplinerna tunnas ut och osynliggörs. God tvärvetenskap bygger i stället på goda kunskaper om något eller några av de ämnen som bär upp ämnet och att förening mellan traditionella vetenskapliga discipliner kan tillföra något nytt. Pedagogik, didaktik och metodik ska därför vara synliga i målbeskrivningen för det allmänna utbildningsområdet. Jag vill därmed yrka bifall till reservation 6 under mom. 23. Fru talman! Centerpartiet vill understryka att en nationell forskningsstrategi för lärarutbildningen och pedagogisk yrkesverksamhet krävs. Framför allt måste man stärka den vetenskapliga basen för lärarutbildningen och pedagogisk verksamhet. Jag har sett med förvåning att regeringen har varit otydlig vad gäller forskningsstrategier för lärarutbildningen. Om vi säger att det är oerhört viktigt att koppla forskning till högskoleutbildningen måste vi också ha både resurser och en tydlig strategi för det. Men detta saknas. Centerpartiet vill stärka det, och vi har också konkreta förslag. Därmed vill jag yrka bifall till reservation 8 under mom. 15. Slutligen, fru talman, är det oerhört viktigt att vi stärker både lärarutbildningen och lärarna i sig. Det saknas ungefär 20 000 utbildade lärare i Sverige i dag. Vi måste hitta vägar för att stärka lärarens status. Men vi måste också hitta vägar som ger mig som lärare möjligheter. Det handlar om både karriärvägar och kvalitets och kompetensutveckling, men också om t.ex. införande av lärarcertifikat. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi kopplar samhällets förändringar till vad skolan begär, till vad som är viktigt för eleven och för det fortsatta kunskapssamhället. Jag tycker att förslaget till ny lärarutbildning gör det på många sätt. Men det krävs också ytterligare satsningar på lärarrollen och framför allt på forskningsstrategierna. Fru talman! Jag vill yrka bifall till reservation 6 Men jag ställer mig givetvis bakom våra andra reservationer i betänkandet.
Fru talman! Sofia Jonsson ställde några frågor till Moderaterna efter att ha lyssnat på debatten om skolan som hon själv deltog i för en vecka sedan. Om jag förstod det rätt menar Sofia Jonsson att Moderaterna och Folkpartiet - men Folkpartiet får tala för sig självt - vill återgå till något slags gammal lärarutbildning. Så är inte fallet. Självfallet måste lärarutbildningen hänga med i tiden och vara anpassad efter det behov som finns just för tillfället och i framtiden. Sofia Jonsson nämnde pedagogik, didaktik och metodik som ju är nödvändiga inslag i varje lärarutbildning. Den måste vara anpassad efter den situation vi befinner oss i nu. Det är också viktigt att man sätter individen i centrum. Jag sade i mitt anförande att varje elev är unik. Det är därför vi vill ha flera olika typer av lärarutbildningar. Vi vill också att högskolorna ska vara mer självständiga - även de som i dag har lärarutbildning - för att de ska kunna anpassa sig efter de behov som finns. Det kan t.ex. gälla att någon satsar på de ämnen, naturvetenskap och språk, som det är svårt att få lärarkandidater att ställa upp på. Sedan sympatiserar jag med Sofia Jonssons synpunkter på att de 60 poängen i allmän utbildningskunskap är alldeles för otydliga. Det är många remissinstanser som har sagt precis samma sak. De större universiteten och även en hel del lärarhögskolor har sagt det. Forskningen är också otydlig. Det jag framför allt vänder mig mot när det gäller forskningen är att nästan allt ska vara något slags utbildningsforskning. De lärare som vill forska inom sina ämnen - svenska, engelska, matematik eller vad det kan vara fråga om - egentligen inte får något stöd i den här lärarpropositionen. Det tycker jag är synd. Jag tror att Sofia Jonsson delar den uppfattningen. Men det är klart att vi ska ha en lärarutbildning som är anpassad efter den tid vi lever i.
Fru talman! Jag blev väldigt glad i förra veckan när vi hade debatten och jag fick höra Moderaternas företrädare prata om att det är kunskapen som är det absolut viktigaste för eleven. Det är inte den tid det tar eller antalet år i grundskolan. Jag blev jätteglad. Det verkade i alla fall då som om Moderaterna har gått på Centerpartiets linje med eleven och kunskaperna i centrum. Men jag vet inte riktigt om det är så att man tror att det bara är resurser och vissa diskussioner som löser problemen eller ger förutsättningarna. Det är inte bara resurser och diskussioner som gör att det blir bättre i skolan. Det krävs ju också stora systemförändringar vad gäller skolans arbete i stort. Det krävs också ett nytt tänkande vad gäller lärarutbildningen. Det är det som gör mig lite ledsen. Å ena sidan diskuterar moderaterna hur framtiden ska se ut, hur vi ska stärka eleverna, hur vi ska stärka lärarna. Å andra sidan vill de inte ge förutsättningarna i bl.a. Jag vill fråga Lars Hjertén: Hur ser Moderaterna på frågan om hur man kan stärka lärarutbildningen och på den vidgning som vi ser behövs jämfört med det förslag som nu har lagts fram? Vad vill man? Är det ämneskunskaper som är det absolut viktigaste? Eller ser Lars Hjertén och Moderaterna att bl.a. läsoch skrivutveckling, konflikthantering och en känsla för skola och ledarskap också är viktiga i lärarutbildningen?
Fru talman! Jag är förstås glad när Sofia Jonsson säger att hon är glad när hon lyssnar på moderaterna. Jag är för det mesta delvis glad när jag lyssnar på Sedan blir jag lite tveksam till vad Sofia Jonsson egentligen menar. Är det någon som har talat om kvalitet i skolan är det väl moderaterna. Det har vi gjort i många år. Den kvaliteten måste finnas i skolan, och den måste finnas i lärarutbildningen. Vi är lite tveksamma till precis det som Sofia Jonsson säger, nämligen den otydlighet som finns i propositionen på det viktiga allmänna utbildningsområdet. Ska man läsa i ett och ett halvt år och det är otydligt i propositionen måste vi fundera på vad regeringen egentligen menar. Jag vet inte det, och tydligen vet inte Sofia Jonsson det heller. När man sjösätter en så stor ny reform måste man veta lite grann vad man vill. Men även på den här punkten tvekar tydligen regeringen. Man är inte riktigt klar över det hela. Och det är ju ganska många utbildningsanordnare inom lärarhögskolan, bl.a. de stora universiteten, som har precis samma tveksamhet som tydligen både Sofia Jonsson och jag har. Kvaliteten i skolan måste byggas upp på alla nivåer, inte minst inom lärarhögskolan. Det gäller förstås inte bara ämneskunskaperna, men jag menar att det är det centrala. Det är viktigt att läraren alltid är bäst i klassen, att han eller hon har de kunskaper som krävs för att undervisa i ämnena och för att ge svar på elevernas ofta svåra frågor. Det kan vara elever som t.ex. följer utvecklingen i TV-program som är mycket avancerade. De måste i skolan ha en lärare som kan tala om hur det förhåller sig inom naturvetenskap eller inom historia. Det är därför vi menar att det är mycket viktigt med mycket goda ämneskunskaper. Och det måste nog komma i första hand. Att lära sig till lärare gör man på lärarhögskolan. Men den viktigaste lärarinsatsen gör man ändå i skolan. Därför behöver man ha mentorer när man kommer ut som nyutbildad lärare som hjälper en till rätta från början så att man hamnar rätt.
Fru talman! Givetvis är ämneskunskaperna oerhört viktiga. Det skrivs både i betänkandet och i våra motioner. Vi måste stärka ämneskunskaperna. Givetvis är det så. Men hur ska Lars Hjertén och jag kunna möta studenter på lärarhögskolan eller en lärare på en skola som säger: Tänk om jag hade vetat hur det fungerar. Tänk om jag hade fått möjlighet att fördjupa mig i läs och skrivutveckling. Tänk om jag hade fått möjlighet till mer praktik. Hur ska vi diskutera? Hur ska vi kunna försvara oss och säga: Vi vill ytterligare bara stärka ett visst antal år i lärarutbildningen för specialisering i ämneskunskaper. Vi struntar i samhällets krav. Vi struntar i elevernas möjligheter till individuell utveckling. Man måste hitta en väg mittemellan med både starka ämneskunskaper och möjligheter för mig som lärare att få den flexibilitet som gör att jag kan välja en teoretisk ämnesinriktning och blanda den med det praktiska. Men jag behöver också möjlighet att få kontakt med eleven på ett tidigt stadium genom t.ex. praktik för att kunna ta hand om det i min fortsatta lärarutbildning. Det är oerhört viktigt.

Fru talman! Sorgligt nog kan dagens föräldrar inte räkna med att deras barn ska bli undervisade av personer som har utbildning för att undervisa. Just i dag saknas det över 3 000 lärare i landet, och om några år kommer det att saknas över 20 000 utbildade lärare. Mer än hälften av lärarna är över 50 år, och intresset för lärarutbildningarna är lågt. Mot den bakgrunden vill vi liberaler säga nej till förslaget om ny lärarutbildning. Vi är övertygade om att den nya lärarutbildningen kommer att göra läraryrket ännu mindre attraktivt för många studenter. De senaste åren har många skolpolitiker på olika håll, särskilt på vänstersidan, alltför ofta sagt att skolans problem beror på lärarna. "De har inte förstått de nya läroplanernas idéer", har det hetat. Läraryrket i Sverige har nedvärderats under många år. De svenska lärarna har de näst sämsta lönerna i Europa, och karriär och utvecklingsmöjligheter för lärare är dåliga. Följden har blivit att allt färre studenter väljer att utbilda sig till lärare. I den situationen kommer regeringens proposition om en ny lärarutbildning som en stor besvikelse. Genomförs det här förslaget kommer läraryrket att förändras till det sämre. Därför föreslår Folkpartiet att riksdagen ska avslå propositionen. Åtta lärarexamina ska slås ihop till en. Examen för t.ex. gymnasielärare, musiklärare, slöjdlärare och grundskollärare avskaffas. I den nya utbildningen ska alla blivande lärare läsa ett s.k. allmänt utbildningsområde på tre terminer eller 60 poäng. Alla ska göra detta, oavsett om de ska bli förskollärare eller gymnasielärare. Samtidigt minskar kraven på ämneskunskaper, särskilt för lärare i grundskolans senare år och i gymnasiet. Det är bara att läsa innantill och räkna poäng. Tiden för studier i ämnet kommer att minska, och de ämnesstudier som blir kvar kommer dessutom att bli mindre högskolemässiga. Det är uppenbart att hela förslaget genomsyras av en vilja att göra de olika lärarutbildningarna mera enhetliga. Men det är stor skillnad mellan att arbeta med t.ex. sexåringars språkutveckling och med gymnasieelevers ämnesstudier. Därför menar Folkpartiet att man måste ha respekt för att olika lärare behöver helt olika, men lika viktiga, kompetenser. I den här propositionen sägs många vackra ord om hur en helt ny typ av lärare ska se ut. Man nämner att läraren hittills har ensidigt lärt ut och styrt undervisningen osv. Nu däremot ska läraren förändra sin yrkesroll, bli handledare, mentor, samtalspartner osv. Fru talman! Det är lätt att tolka beskrivningen så att dagens lärare är gammalmodiga och saknar alla dessa goda egenskaper. Uppenbarligen menar regeringen att med den nya utbildningen kommer det på något mystiskt sätt att skapas en annorlunda, fantastisk och ny typ av lärare, som hittills inte har skådats. Jag tror inte att det blir en bra lärarutbildning bara för att man skriver en massa fraser som kan tolkas på olika sätt. Man ska tvärtom vara försiktig med svepande innehållslösa formuleringar, som har förekommit i debatten på senare tid. Skolpolitiska skrivelser har innehållit en massa dumheter, som att orden "lärare" och "elev" borde bytas ut. Det klassiska exemplet är när Kommunförbundet i våras skrev den berömda meningen "undervisning undviker vi helt". Folkpartiet inte vill möta den nya tidens krav. Det enkla svaret på den frågan är att vi inte tror att man möter den nya tidens krav genom att sudda ut specialkompetenserna i skolan. Skolans olika stadier och olika ämnen skiljer sig så mycket åt att lärare måste ha skilda specialkompetenser och skilda utbildningar. Om man räknar ihop tiden för alla olika moment som enligt förslaget ska ingå i studierna för gymnasielärare visar det att tiden för rent akademisk utbildning i ämnena blir mindre. Detta har t.ex. universiteten i Lund och Uppsala påpekat i sina remissvar, och de konstaterar att ämnesutbildningen för gymnasielärare kommer att minska med ca 50 poäng. Folkpartiet menar tvärtom att det behövs goda ämneskunskaper för att undervisningen ska bli omväxlande och mindre läroboksbunden. Det behövs en ämnesutbildad lärare för att hjälpa eleverna att utveckla en ifrågasättande och kritisk attityd i de olika ämnena. Fru talman! Till råga på allt vill regeringen nu försvåra för människor med gedigen akademisk examen att vidareutbilda sig till lärare, och detta i en tid när lärarbristen börjar bli katastrofal. I dag kan en person med ämnesexamen från högskolan vidareutbilda sig till lärare på två terminer. Detta genomfördes av den borgerliga regeringen, mot Socialdemokraternas vilja, i början på 90-talet, när man gav människor möjlighet att läsa på lärarhögskolan i efterhand. Det visar sig att lärarstudenterna i dag, i varje fall blivande gymnasielärare, föredrar den här utbildningen. En majoritet av de lärarstudenter som går på gymnasielärarutbildningar har först tagit en filosofie magisterexamen och kompletterar sedan med två terminer. Enligt det nya förslaget måste studenten läsa tre terminers lärarutbildning i stället. Den extra terminens studielån, som det kan bli fråga om, kan vara det som avgör att en människa väljer bort läraryrket. Lärarbristen avhjälps inte genom att man försvårar för kvalificerade akademiker att bli lärare. Om fler akademiker ska välja läraryrket måste lärarutbildningen se annorlunda ut. Utbildningen måste innehålla så mycket av ämneskunskaper att läraren ska kunna välja att gå vidare inom sitt ämne. Men regeringens förslag innebär att de studenter som ska bli lärare i allt mindre utsträckning kommer att läsa samma ämneskurser som andra studenter inom respektive ämne. Lärarstudenterna kommer att läsa andra kurser. Därför blir det svårare för en ämneslärare att gå vidare och forska i sitt ämne. Sammanfattningsvis blir det dels svårare för en akademiker att bli lärare, dels svårare för en lärare att göra akademisk karriär. En av de många examina som ska avskaffas enligt regeringens förslag är musiklärarexamen. Det är också ett exempel på att man vill sudda ut specialkompetenserna. Enligt Folkpartiets uppfattning är det viktigt att utbildningen av musiklärare även i framtiden kan genomföras i anslutning till högre musikutbildningar på musikhögskolorna. Det är också viktigt att utbildningen får vara en utbildning med konstnärlig inriktning. Musiklärarutbildningen ska förbereda för en mångsidig pedagogisk yrkesverksamhet inom olika skolformer. Inte minst den för Sverige unika kommunala musikskolan behöver en mångfald av välutbildade lärare med olika inriktningar. Det finns därför ingen anledning att ta ifrån musikhögskolorna examinationsrätten för musiklärare. Enligt Folkpartiet ska också fristående högskolor med godkända utbildningar erhålla samma statliga stöd som statliga högskolor. Det gäller även lärarutbildningar. Exempelvis Rudolf Steinerskolan anordnar utbildning med alternativ pedagogik som tillämpas i av Skolverket godkända Waldorfskolor. Naturligtvis ska anordnaren av en sådan lärarutbildning kunna ansöka om och erhålla examensrätt. Folkpartiet har tillsammans med de andra borgerliga partierna begärt att regeringen ska pröva möjligheten att ge Rudolf Steinerskolan ett uppdrag att forska och utbilda i Waldorfpedagogik. Fru talman! Folkpartiet anser inte att dagens lärarutbildningar är för olika varandra. Tvärtom behövs det olika kompetenser i skolan. Därför föreslår Folkpartiet helt andra förändringar av lärarutbildningen. Den kanske viktigaste och svåraste läraruppgiften är att lära de mindre barnen att läsa och skriva. Mer kunskaper om små barns läs och skrivinlärning behövs. Därför föreslår Folkpartiet att utbildningen för lärare i grundskolans tidigare år utökas med en termin, med 20 poäng. Speciallärarna är på väg att försvinna från skolorna. De har minskat med närmare hälften på tio år. De nya specialpedagogerna, som började utbildas för några år sedan, har uppgiften att vara stödjande för alla andra lärare. Det handlar mer om det än att undervisa elever enskilt eller i grupp. Därför måste en speciallärarutbildning genomföras med klar inriktning mot undervisning i mindre grupp. En sådan utbildning, kombinerad med krav på skolorna att öka stödet till elever som behöver hjälp, skulle leda till att speciallärartjänster inrättas. Läraryrket behöver värderas högre. Professionella lärare måste premieras framför outbildade. Därför vill Folkpartiet att en lärarlegitimation ska införas. Den ska vara ett bevis på att läraryrket kräver en särskild kompetens. En särskild ansvarsnämnd ska, precis som för läkare, kunna dra in legitimationen vid uppenbara fall av misskötsel. En lärarlegitimation skulle göra det svårare för en skola att anställa lågavlönade outbildade lärare. En lärarlegitimation skulle göra att man slutar tala om behöriga och obehöriga lärare. Man talar ju inte om behöriga eller obehöriga läkare. Antingen är en person lärare eller också inte. Det behövs också fler lärare med högskoleanknytning. Åtminstone var tionde gymnasielärare borde vara lektor. Därför måste ämneslärare kunna doktorera i sitt ämne efter några år som lärare. Därför måste ämneslärarutbildningen bli så kvalificerad att ämneslärare har en akademisk utbildning som motsvarar andra studenters grundutbildning i sina ämnen. Sedan behövs det också fler andra karriärtjänster i skolan. Lärarens enda karriärmöjlighet ska inte vara att byta yrke. De lärare som tar på sig mentorskap för yngre lärare eller tar ansvar för ämnesutveckling måste kunna få belönas för detta. Fru talman! Jag tror inte att regeringens förslag kommer att öka intresset bland studenter för att utbilda sig till lärare. Inte heller kommer läraryrkets status att höjas. Alltfler elever kommer därför att undervisas av outbildade lärare. Folkpartiet anser att denna reform, om det beslutas om den i dag, måste rivas upp så snart det är möjligt. Jag ställer mig bakom ett stort antal Folkpartiyrkanden men nöjer mig, fru talman, med att yrka bifall till reservation 1 under mom. 1 och reservation 4

Fru talman! Ulf Nilsson målar upp en mycket pessimistisk bild, som jag ser det, av skolan och av ansökningarna till lärarutbildningen. Jag tror att det är väldigt många som vill bli lärare. Det är väldigt många unga och äldre som brinner för och har en känsla för hur de vill förmedla kunskaper men också umgås med och träna elever i det de behöver kunna för sina liv ute i samhället. Han säger också att det förslag som ligger på bordet skulle innebära att färre skulle vilja bli lärare och att det blir ännu sämre framöver. Det är pessimistiskt. Samtidigt får jag en känsla av att Ulf Nilsson påpekar att ämneskunskaperna skulle bli sämre med detta förslag. Min övertygelse är att så inte är fallet. Vi är väldigt måna från Kristdemokraterna om att det ska vara goda ämneskunskaper, för hur ska man klara av didaktiken, nämligen förmedlingen av kunskaper, om ämneskunskaperna inte är goda? På utbildningsområdet och när det gäller ämnet utbildningskunskap tas detta upp. Där får ämneskunskaperna en didaktisk prövning. Detta uppmärksammar inte Folkpartiet. Jag skulle vilja höra varför man sorterar bort utbildningskunskapen som ett område där också ämneskunskapen får en ytterligare dimension. Får vi en bättre skola enligt Folkpartiets syn, och blir lärare bättre rustade att vara lärare, om lärarna enbart håller sig till utökade ämneskunskaper, alltså kunskaper om teoretiska fenomen?
Fru talman! Naturligtvis måste en lärare både ha kunskap och vana vid att ha kontakt med elever i olika åldrar. Naturligtvis måste en lärare ha kunskap om hur lärandet går till inom ett ämne. Men en första förutsättning för att läraren över huvud taget ska kunna fungera är att han har ämneskunskaper. Har han inte det hjälper inga kurser i pedagogik eller didaktik. Jag förstår inte riktigt det Yvonne Andersson säger om att det inte blir någon förändring av ämneskunskaperna. Jag tycker att det vore bra om vi kunde diskutera detta förslag utifrån det som verkligen föreslås. Om Yvonne Andersson säger att ämneskunskaperna stärks stämmer inte det med förslaget rent faktiskt. I dag är ämnesutbildning ungefär 80 % för en gymnasielärare. 80 % av utbildningstiden går åt till att läsa akademiska ämnen, t.ex. matte, fysik och kemi om det är en sådan lärare man ska bli. Med regeringens förslag kommer ämneskunskaperna att uppta ca 50 % av tiden. Det är en faktisk skillnad. Jag respekterar att man kan anse att detta är bra. Jag tycker att det är dåligt. Men vi måste ändå vara överens om - det gäller alla debattörer här - att de rena ämnesstudierna minskar i omfattning med detta förslag, och det tycker Folkpartiet är dåligt. ungefär ett år - pedagogisk didaktisk utbildning. Det är möjligt att man kan diskutera hur den ska utformas, och det är möjligt att man kan komma med väldigt många bra förslag om hur t.ex. en färdigutbildad lärare under de första åren ska vidareutvecklas i pedagogik och didaktik. Men att dra ned på ämneskunskaperna, med alla de konsekvenser det får, är ett väldigt dåligt förslag. Man drar som sagt var ned från
Fru talman! Jag hör hur Ulf Nilsson resonerar kring detta, men det jag försöker säga är att det inom områdena verksamhetsförlagd tid och utbildningskunskap också ligger ämneskunskaper. I dagsläget räknas de 80 procenten. Där finns de didaktiska momenten inom själva ämneskunskaperna. Nu läggs de i ett annat sjok, och det är det som är skillnaden. Vad jag tycker att Folkpartiet, tillika med mitt eget parti, skulle bekymra sig mer över är de ettåriga lärarutbildningarna med praktisk-estetisk inriktning - musiklärarutbildningen - som Ulf Nilsson också nämnde. Men där görs det däremot stora mörkläggningar. Vi vet inte hur de lärarna ska utvecklas inom sina ämnen. Det behövs oerhört kraftfull träning t.ex. för en musiklärare. Jag hoppas att regeringen återkommer med någonting. Sikta in omsorgen på områden där det faktiskt blir svårigheter i stället för på områden där man har tagit ett rejält kliv framåt för att man ska kunna nå en kunskap som är framforskad. Vi talar om vikten av forskning, men denna kunskap är faktiskt framforskad. Utbildningskunskap är ett viktigt moment i framtidens, och också i dagens, skola. Därför tror jag att det är viktigt att vi när vi diskuterar lärarutbildningen i kammaren i dag vågar lyfta fram och fokusera de problem som finns, men också ser möjligheterna och de tillgångar som det nya förslaget ger.
Fru talman! Jag uppskattar att Yvonne Andersson också är engagerad i musikutbildningen. Just nu tycker jag att det är ett töcken av oklarhet kring hur det kommer att gå med de olika musiklärarutbildningar vi har, precis som det är ett töcken och råder oklarhet kring mycket annat. Det är också väldig oklart hur man egentligen kommer att bedriva undervisningen på t.ex. det allmänna utbildningsområdet. Det är också väldigt oklart hur mycket ämneskunskap man kommer att fylla på med när det gäller de olika inriktningarna och fördjupningarna. Att det är så svårt att tolka vad den egentligen innehåller ser jag som en väldigt stor svaghet med denna reform. Men en sak är i alla fall helt klar. Det bli ungefär Jag menar att den nivå vi i dag har på en gymnasielärare är en miniminivå. Han ska ha de kunskaperna för att vara en bra pedagog. Man kan förstärka den didaktiskt pedagogiska utbildningen, men det får inte ske genom att man minskar ämnesutbildningen. Det finns för mig två huvudskäl till att värna om ämnesutbildningen för särskilt grundskollärare och gymnasielärare. Det ena är naturligtvis eleven, eftersom man aldrig kan bli en bra lärare för eleven om man inte har bra ämneskunskaper. Det andra är läraryrket. Det är därför jag är pessimistisk. Vem väljer läraryrket om man vet att det är en återvändsgränd och att det inte är möjligt att om man vill gå vidare till ytterligare akademisk utbildning i ämnet? En lärare med denna utbildning kommer inte att ha sådana grundkunskaper att det är självklart att han kan gå vidare och doktorera i sitt ämne, t.ex. litteratur eller kemi.
Fru talman! Jag tycker att mycket av det som Ulf Nilsson säger är bra, bl.a. att det är viktigt med ämneskunskaperna. Det är viktigt med specialkompetenser. Det är viktigt med specialisttjänster, karriärvägar och lärarcertifikat. Det är viktigt att lärare har möjlighet att t.ex. ta tjänstledigt för att forska på halvtid eller heltid. Det som Ulf Nilsson tar upp om musiklärarutbildningen är också viktigt. Men jag blir lite fundersam. Ulf Nilsson säger att allting är ett mörkt töcken och att det är svårt att urskilja vad som är vad. Ingen kommer att vilja genomgå den här lärarutbildningen. Ingen kommer att vilja utbilda sig till ledare i skolan. Vad är det Folkpartiet ställer sig bakom? Hur vill Folkpartiet utveckla den nya lärarutbildningen? Ska det vara som det är i dag, eller vill man visa på möjligheterna att t.ex. få in också läs och skrivutveckling i lärarutbildningen?
Fru talman! Det finns naturligtvis väldigt mycket även i den traditionella ämneslärarutbildningen som kan utvecklas. Och vi behöver naturligtvis en diskussion om hur t.ex. gymnasielärare under sina första år efter det att de har fått sin lärarutbildning ska få en vidareutbildning osv. Det kan vara mentorskap med äldre, erfarna lärare. Det finns många olika modeller för det här. Däremot vill Folkpartiet öka kunskaperna om läsoch skrivinlärning hos lärare i grundskolans tidigare år. Det är en av de stora förändringar som vi föreslår och som tyvärr inte regeringen har nappat på. Det är, som sagt, kanske den allra viktigaste uppgiften i skolan att hjälpa de yngsta barnen i deras läs och skrivutveckling. Därför föreslår Folkpartiet att utbildningen för dessa lärare förlängs med en termin, så att specialkunskaperna ökar. Folkpartiet värnar helt enkelt om, som jag har sagt flera gånger nu, specialkompetensen på olika nivåer. Och alla kompetenser är lika viktiga. Det är inte högre eller lägre status att vara på det ena eller andra stadiet i skolan.
Fru talman! Visst är det viktigt med specialkompetens, och det finns också en styrka i det förslag som ligger just nu. Däremot tycker jag att man kan utveckla delar när det gäller forskningen och att man kan göra det allmänna blocket med didaktik och metodik tydligare. Man kan titta på de förväntningar och de funderingar som de som har gått lärarutbildningen har haft. De känner ju inte att de har ett större behov av att bli mer specialiserade, som Ulf Nilsson säger, eller att de måste ha ännu längre utbildningar eller ännu mer fördjupningar. Snarare säger de: Tänk om jag hade fått möjlighet till en bredd! Tänk om jag hade fått möjlighet att lära mig mer om konflikthantering i skolan eller att lära mig på plats genom praktik ute i skolan! Hur vill Ulf Nilsson och Folkpartiet att de delarna, som finns i den nya lärarutbildningen, ska kunna komma in i Folkpartiets förslag?
Fru talman! Sofia Jonsson talar om att de flesta som går lärarutbildningen skulle önska sig en annan utbildning. Det kan nog se lite olika ut, men faktum kvarstår, nämligen att de flesta som genomgår gymnasielärarutbildningen inte utbildar sig på det sätt som statsmakterna har tänkt sig att de ska göra. De läser först på högskola och universitet. Det kan man kanske beklaga om man tycker att det är viktigt att de bestämmer sig tidigare. Samtidigt tycker jag att det är väldigt viktigt att de studenter och akademiker som faktiskt kommer på att de vill vara lärare är välkomna i systemet. När det gäller gymnasielärarutbildningen kan man alltså rent statistiskt säga att studenterna under 90 talet har underkänt den socialdemokratiska lärarutbildningsreform som genomfördes för cirka tio år sedan, eftersom ett flertal av dem inte väljer den utbildningen. Sofia Jonsson frågade hur vi ska bredda lärarutbildningen. Ett första steg vore väl att se om de 40 poäng som man i dag har i pedagogik, praktik och didaktik fyller sin funktion. Vad kan förbättras i den utbildningen, och vad kan förbättras när det gäller vidareutbildning under de första åren efter det att man har fått sin lärarexamen? Jag är beredd att diskutera många sådana här förslag. Våra konkreta förslag nu handlar som sagt om att förlänga utbildningen för lärare i grundskolans tidigare år, att satsa på en klart definierad speciallärarutbildning och att förstärka ämneskunskaperna. Sedan kan vi naturligtvis gå vidare och se hur man kan föra in olika moment. Men det får inte ske till priset av att man tar bort det som är själva kärnan för läraren, nämligen kunskaper i det ämne som denne ska undervisa i.
Jag kan konstatera att samtliga talare hittills har överskridit den anmälda talartiden. Det är naturligtvis så att den planering som vi genomför för att underlätta ledamöternas arbetssituation är beroende av att man håller sig till de anmälda talartiderna.
Fru talman! Jag kan inte låta bli att kommentera Ulf Nilsson. Nu ber jag att Ulf Nilsson lyssnar. Ur töcknet och dimman kommer ljus och klarhet. Därför tror jag att det kan vara värdefullt om Ulf Nilsson lyssnar nu när vi ska presentera majoritetens förslag. Om Ulf Nilsson tittar på bonaden, som finns bakom mig, så förstår han att om man lyfter blicken och tittar lite längre bort så ser man ljuset och klarheten när det gäller vad det här handlar om. Fru talman! Det är nu fyra år sedan den här kammaren satte ned foten och gjorde någonting som i dag knyts ihop. Det är någonting som har lett fram till en radikalt ny lärarutbildning. Jag vill mena att det är ett förslag som inte bara har ett mycket brett stöd här i kammaren, utan det har också ett brett stöd utanför kammaren. Det har ett brett stöd av de fackliga organisationerna när det gäller den här professionen. Det har ett brett stöd i lärarhögskolorna ute i landet och har ett brett stöd totalt ute i samhället. Men det är naturligtvis oerhört glädjande, och jag vill speciellt uppmärksamma det i dag, att vi faktiskt här i kammaren hade ett enhälligt riksdagsinitiativ från samtliga partier i december 1996. Vi gick fram och sade att det var viktigt att göra en översyn. Det ledde till den lärarutbildningskommitté som också i enhällighet lade fram ett förslag som sedan växte fram till en proposition. Därför är det positivt att konstatera att det här förslaget stöds utöver av majoriteten som består av s, v och mp också av både Centerpartiet och Kristdemokraterna. Man har tagit ett ansvar för en sådan oerhört viktigt reform som framtidens lärarutbildning är. Jag känner att det finns anledning att påminna om några politiska utgångspunkter för lärarutbildningen. Jag tycker att det viktigaste är att konstatera att lärarutbildningen nu tar fasta på det som händer i samhället. Dvs. att det svenska samhället är i en utveckling där det blir allt viktigare med kunskap och lärande. Det kommer att vara den faktor som avgör tillväxten och som avgör våra möjligheter att bibehålla en välfärd. Och det kommer alltmer att styras in på att beröra område efter område i det svenska samhället. Även om det naturligtvis är det offentliga utbildningsväsendet som med det här förslaget har den allra största fokuseringen så handlar det också om hela samhällets behov. Vi brukar tala om att lärarutbildningen är det viktigaste styrinstrumentet för att få till stånd en likvärdig skola, och det är just i ljuset av detta som man också ska se ansvarstagandet när det gäller att i dag tycka någonting och ha ett förslag om den framtida lärarutbildningen. Det handlar också om att se att detta är både en grundutbildning och en kompetensutveckling. Jag tillhör faktiskt dem som menar och tror att framtiden där borta i ljuset kommer att visa att det kommer att handla mycket mer om att lärarutbildningen är en möjlighet för kompetensutveckling. Det viktigaste yrket, läraryrket, måste fokusera ordentligt på kompetensutveckling, kanske mycket mer än andra yrken just därför att det är viktigast. Vidare måste det finnas djup och bredd i den framtida lärarutbildningen. Det är en politisk utgångspunkt. Man måste också ha ett helt annat fokus på arbetslaget. Det handlar om såväl djup och bredd för den enskilde läraren i lärarutbildningen som djup och bredd i att få till stånd ett arbetslag som besitter just detta. Här finns det, efter vad jag förstår efter att ha lyssnat på dagens debatt, en massa missuppfattningar om vad det här egentligen handlar om. Slutligen handlar det naturligtvis om samhällsuppdraget, det nationella samhällsuppdraget om våra grundläggande värden som det finns en sådan oerhört bred majoritet för här i kammaren. De värdena ska sättas i fokus i den nya lärarutbildningen. De måste nämligen ut på ett helt annat sätt och levandegöras ute i skolan. Tittar man nu på de här områdena finns det, som jag ser det, finns fem viktiga förändringar i den nya lärarutbildningen som kopplas till detta. För det första handlar det om förstärkning av den vetenskapliga basen. Vi har väntat på detta. När vi har pratat om kunskap och lärande som det viktigaste har vi saknat en ordentlig fokusering på och möjligheter att koppla till detta med vetenskaplig bas. Nu har vi det. Nu ger vi detta en ordentlig start. För det andra har vi en helt ny struktur i lärarutbildningen. Vi har dels det allmänna utbildningsområdet på 60 poäng med inriktningar av alla de slag, dels ett golv där vi lägger fast vissa minimikrav men ger möjlighet att senare i livet komma tillbaka till lärarutbildningen och ta till sig en, två eller flera inriktningar. Sedan finns det i lärarutbildningen också möjlighet till en specialisering, fördjupning eller breddning på 20 poäng. För det tredje föreslår vi ett särskilt organ som äntligen ska kunna styra lärarutbildningen och vara en kraft i att få till stånd de förändringar som är viktiga. För det fjärde föreslår vi förlängningar av delar av lärarutbildningen. Ett exempel är detta som handlar om förskollärarna. Det är oerhört viktigt att man stärker kompetensen, ger förutsättningar att möta barnen så tidigt som möjligt och förbereda för det som kommer sedan i hela skolsystemet och i det livslånga lärandet. För det femte inför vi ökad verksamhetsförlagd del, vilket är oerhört viktigt och centralt. Det lyfter in allt det som vi nu föreslår ska möjliggöras i lärarutbildningen genom en verksamhetsförlagd del vid sidan av den högskoleförlagda delen. De här grejerna ställer krav på förnyelse samt på att följas upp av universitet och högskolor. Också här handlar det om fyra områden. För det första måste studenterna ges en stor frihet att välja. För det andra måste lärosätena samverka bättre, både för att säkra en bättre kvalitet och för att möta just studenternas möjlighet till fria val. För det tredje måste det ges plats för kompetensutveckling och integrering av redan verksamma lärare med dem som går in i en grundutbildning. Det är oerhört viktigt för kraften och dynamiken i en framtida lärarutbildning. För det fjärde måste det särskilda organet för lärarutbildning ges stöd i att styra. Det måste finnas en ärlig avsikt och mening att ge det stödet. Förslaget ska sjösättas och träda i kraft den 1 juli 2001. Vi ska få en utvärdering, en kontrollstation, Debatten i dag, fru talman, har alldeles tydligt fokuserats på det allmänna utbildningsområdet och på ämneskunskaperna. Därför känner jag det viktigt att avslutningsvis beröra detta. Jag tar först det allmänna utbildningsområdet. Här ska vi kunna få till stånd att skilda erfarenheter och perspektiv kan mötas och bearbetas. Människor med olika yrkesroller som förväntas arbeta tillsammans i skolan när de kommer till sin profession ska ha den möjligheten, och den stärks nu. Man ska kunna reflektera kring mångkulturell mötesplats, gruppdynamik och konflikthantering; omkring ledarskap, specialpedagogik, grundläggande läs och skrivinlärning och matteinlärning. Man ska kunna utnyttja olika kulturella och konstnärliga uttrycksformer, fundera över vad kunskap är i förhållande till olika åldrar samt olika sociala och etniska bakgrunder. Hur kan skolan medverka till att känslan för demokrati, samhörighet och solidaritet utvecklas? Det är ett viktigt område. Kunskaper om barns olika livssituationer och uppväxtvillkor är också oerhört viktigt. Vidare handlar det om hur värderingar och kunskaper uppstår, vidmakthålls och förändras. Det handlar om samhällsuppdraget demokrati och värdegrund, om etik, moral och jämställdhet. Är det detta som ni vill ta bort, Folkpartiet och Moderaterna? Vad är det i detta? Peka ut det! Är det de tvärvetenskapliga ämnesstudierna ni inte vill ha? Ämnesstudierna ska koppla till centrala kunskapsområden, såsom det står i propositionen. Inslagen ska kunna öka förståelsen för när det ämnesövergripande arbetssättet är meningsfullt i jämförelse med ämnesvisa enskilda studier för att bättre möta elevernas frågor utifrån olika erfarenheter och olika begåvningar. De ska också väcka intresse och lust, vilket Sofia så bra predikade om här i talarstolen. Vad är det ni inte vill ha, Moderaterna och Folkpartiet, i det allmänna utbildningsområdet? När det gäller ämneskunskaperna stärker vi dem genom att sätta in dem i ett sammanhang i lärarutbildningen. Fp och m isolerar ämneskunskaperna och krymper dem. Ni skapar en motsättning mellan ämneskunskaperna och det övriga. För oss handlar det inte om antingen-eller när det gäller ämneskunskaper och kunskaper om hur kunskap bildas. Att ha omfattande kunskaper i sitt ämne är viktigt, men det är faktiskt inte detta som brister. Det som brister och som har varit uppe i samhällsdebatten är hur man lär sig hur man ska lära andra att lära sig. Det är det som hela samhällsdebatten har varit fokuserad på. En omfattande forskning om lärarstudenter visar att de erfarenheter de haft som elever i skolan präglar deras föreställningar om den egna lärarrollen. Då blir det viktigt om lärarutbildningen förstärker detta eller visar på andra sätt för lärande, exempelvis hur föreläsningar, seminarier, grupparbeten, projektarbeten, handledning, självstudier etc. organiseras och genomförs. Detta får betydelse för den blivande lärarens förutsättningar att lyckas i sitt jobb. Att lära sig att lära innebär att tillägna sig kunskaper - men framför allt former för hur man kan lära ut. Detta är en av lärarutbildningens huvuduppgifter. Det innebär att lärarstudenternas sätt att resonera, tänka och göra saker under studietiden också leder till hur de själva kommer att verka som lärare. Efter att ha lyssnat på den här debatten kan jag först och främst säga att det finns en oerhört bred uppslutning kring och ett brett stöd för propositionen. Men just från Folkpartiet och Moderata samlingspartiet är det ingenting annat än nej, nej, nej. Ni har i dag manifesterat det som startade för fyra år sedan genom att ni nu har sagt nej till lärarutbildningsförslaget. Men vad har ni själva? Ingenting! Ni står tomhänta. Det finns inte ett enda förslag som visar att ni är beredda att ta ansvar för det som kommer framöver och som är så oerhört viktigt. Detta är märkligt. Här skissar vi på ett förslag som ger möjligheter som vi aldrig haft tidigare att kunna fånga vars och ens förutsättningar för och intresse av att gå in i en lärarutbildning och sedan utifrån de intressena bestämma vart man ska ta vägen, i vilken riktning man ska gå. Inriktningarna skapar möjligheter att kombinera utifrån sina intressen - inte bara bestämma sig för att jobba inom exempelvis gymnasieskolan eller förskolan utan också ha möjlighet att specialisera sig kring olika saker. Teknik kan vara ett sådant område; form och medier kan vara ett annat. Ni kan tänka er vilken oerhörd spänst man kommer att få genom att besitta kompetens inte bara i förskolan utan i hela skolsystemet, och vilken kraft man kommer att få ute i arbetslagen på det här sättet. Låt mig också, när tiden nu medger det, konstatera att Ulf Nilsson och Folkpartiet säger att det inte finns något intresse för lärarutbildningen. Jag vill bara påpeka att den höst som vi nu har gått in i har inneburit att 19 000 har sökt i första hand till en lärarutbildning som tar in 9 000 studerande. Antalet andrahandssökande är naturligtvis ännu fler. Det kommer upp i över 30 000. På tio år har vi konstant haft ett dubbelt intresse för lärarutbildningen. Det är någonting som inte handlar om att det saknas intresse för lärarutbildningen, Ulf Nilsson. Det förslag som nu föreligger innebär att vi höjer kravet för förskollärarna till 140 poäng från 120. Att vi säger att det för att undervisa de lägre åldrarna, från förskolan och upp i grundskolan, handlar om 140 poäng och att man för de högre åldrarna i grundskolan och i gymnasiet ska ha 180 poäng innebär inte att man inte får ha mer. Det är klart att man får. Jag kan tänka mig att vi kommer att få en situation där det finns lärarstudenter som när utbildningen börjar lida mot sitt slut konstaterar att det nog vore rätt bra att fortsätta lite, att läsa ett halvår till, komplettera och fördjupa sig, göra sig ännu starkare i sin kompetens när man sedan ska ut och jobba. Jag tror snarare att vi kommer att se det som en spännande utmaning och inte någonting annat. Möjligheten i detta visas också i att man kan ta examen på olika nivåer. När Folkpartiet pratar om enhetslärare och kopplar det till det här förslaget undrar jag varje gång vad det är för något. Har man tolkat det som enhetslärare att vi av elva examina gör åtta och därutöver behåller tre? Även om vi inte i dag kommer att prata om eller ha ett förslag om hur det ska se ut på examenspapperet ligger naturligtvis däri att det finns en inriktning. Det är klart att det kommer att framgå vilken inriktning man har, exempelvis vilka åldrar man jobbar med eller vilka ämneskunskaper man har. Det är klart att det kommer att framgå. Men detta är vitt skilt från att säga att det här skulle vara samma sorts lärare. Tvärtom, vi kommer att ha en mångfald av kompetenser och inriktningar. Det är jag alldeles övertygad om. Det fiffiga med det här förslaget är faktiskt att vi nu har ett radikalt nytt lärarutbildningsförslag som innebär en helt annan flexibilitet. Vem av oss här i kammaren skulle kunna förutse alla de förändringar och alla de saker som kommer att hända framöver? Ingen. Men vi kan underlätta och skapa förutsättningar för att så snabbt som möjligt fånga upp just de förändringarna. Det tycker jag att vi gör med det här förslaget. Det är så oerhört flexibelt. Och det skapar möjligheter att gå in och göra någonting som vi ser att vi framåt i tiden behöver ha, med en ny inriktning, en ny specialisering, en ny fördjupning. Det har i dag också talats om att det allmänna utbildningsområdet är otydligt. Det är faktiskt så att vi har valt att ge exempel på vad som måste finnas med. Vi vill inte vara framme med något metermått och mäta, men vi har valt att säga att det är oerhört viktigt att ungefär hälften av tiden bör vara tvärvetenskapliga ämnesstudier. Övriga delen bör vara centrala kunskapsområden. Det ska naturligtvis finnas ett samband däremellan och en integration. Men vi väljer faktiskt att även där skapa förutsättningar ute på lärosätena att i en förändrad tid också forma just detta spännande uppdrag med nya saker. Det är klart. Vi märker inte ut exakt. Vi sitter inte där och anger poäng och håller på med detaljer, utan vi har lagt fast de stora linjerna, vilket är oerhört viktigt. Det är också där som det spännande kommer in som handlar om den verksamhetsförlagda delen. Ni pratar fortfarande om praktik. Jag har hört det flera gånger. Det gäller både Folkpartiet och Centerpartiet. Vi pratar om en verksamhetsförlagd del. Det finns en poäng med det. Vi menar faktiskt att ämnesstudierna och det man lär sig över huvud taget i lärarutbildningen också ska kunna integreras, upplevas och fördjupas direkt i en verksamhetsförlagd del, ute i verkligheten, omedelbart bums. Det är så oerhört centralt och viktigt att se till att det blir en ordentlig förankring av detta. Egentligen var det Ulf Nilsson som fick mig på det spåret när han sade att specialkompetens är viktig. Det har också en koppling till det jag tog upp om alla möjligheter. Ulf Nilsson säger dessutom att specialkompetensen suddas ut. Det är precis tvärtom, Ulf Nilsson. Vi anger fyra områden där den är viktig. Vi säger att den ska finnas med på det allmänna utbildningsområdet, dvs. alla lärare ska ha möjligheten att fördjupa sig i detta. Det är oerhört viktigt. Vi säger att det ska finnas en möjlighet att välja en inriktning som drar åt det här hållet. Man ska kunna välja en inriktning med specialpedagogik. Man ska dessutom kunna ha en specialisering på 20 poäng i specialpedagogik, om man vill. Man ska dessutom ha kvar en specialpedagogisk examen. Där lägger vi t.o.m. fast att 40 poäng, som det formellt är i dag, bör bli 60, därför att det är det som faktiskt tillämpas i dag. Det är alltså på fyra sätt som vi stärker de specialpedagogiska utbildningsmöjligheterna. Då säger Folkpartiet och Ulf Nilsson att vi suddar ut den specialpedagogiska examen. Oerhört märkligt. Nej, jag konstaterar återigen att det inte finns något förslag vare sig från Folkpartiet eller från Centerpartiet som är någon helhet i en framtida lärarutbildning, utan ni står helt tomhänta. Med detta ber jag att få yrka bifall till majoritetens förslag och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Nils-Erik Söderqvist säger att Folkpartiet inte har några förslag. Vi har ett antal konkreta förslag, även om vi inte har suttit i någon lärarkommitté och arbetat med en utredning av detta i ett antal år. Vi föreslår t.ex. en klart definierad speciallärarutbildning med inriktning på speciallärartjänster i skolorna. Vi föreslår, inte minst viktigt, en förlängd utbildning för grundskollärare som undervisar i de tidigare åren i grundskolan. Vi föreslår en lärarlegitimation för att klart dra en gräns mellan outbildade och utbildade lärare. Vi föreslår betydligt fler lärare med forskaranknytning på gymnasiet. Vi har faktiskt en hel rad förslag. Nils-Erik Söderqvist säger att vi har missuppfattat stora delar av det här förslaget. Jag har inte riktigt uppfattat vad det är för missuppfattningar. Nils-Erik Söderqvist säger också att han vill att vi ska tala om vad det är vi inte vill ha. Det är lite svårt. Det stora problemet med förslaget är att det är så otydligt. Det enda som är helt tydligt är att kravet på akademiska ämnesstudier i de olika ämnena kommer att minska från ca 80 % av lärarutbildningen till 50 % av lärarutbildningen. Sedan har vi frågan om det allmänna utbildningsområdet, dvs. 60 poäng på tre terminers studier. Det är mycket löst definierat. Samtidigt ska studenterna få börja lärarutbildningen utan att ha bestämt sig för vilken typ av lärare de ska bli. Hur tänker sig Nils Erik Söderqvist att det allmänna utbildningsområdet ska vara? Ska man läsa en, två eller tre terminer tillsammans utan att ha bestämt sig för vilken inriktning på lärarutbildningen man ska satsa på? Risken är alldeles uppenbar att två eller tre terminer blir tämligen bortkastade.
Fru talman! Det är klart att man ska ha alla möjligheter att forma det allmänna utbildningsområdet på ett så fantasifullt sätt att det blir så bra som möjligt. Det allmänna utbildningsområdet ska integreras med specialiseringarna och den verklighetsförlagda delen av undervisningen. Det ska ske på ett spännande sätt. Det här ska ske på olika sätt beroende på var man befinner sig i landet, vilken kompetens man har, vilka idéer och tankar man har. Det är bara fantasin som utgör ett hinder. Jag ska försöka klara ut detta. Ulf Nilsson har frågat vad det är som skiljer oss åt och vad som är tydligt. Jag tycker att våra förslag är tydliga, men jag tycker att Ulf Nilssons förslag bara blir otydligare och otydligare - framför allt när jag tittar i reservationerna. Jag kommer till det senare. Vi menar att vi stärker ämneskunskaperna därför att vi ser helheten. Exempelvis kan centrala kunskapsområden, tvärvetenskapliga ämnesstudier och enskilda ämnen samspela i temastudier i verksamhetsförlagda eller högskoleförlagda delar. I vårt förslag blir rika ämneskunskaper fullt användbara därför att lärarstuderande samtidigt lär om hur kunskap bildas. Det har vi pratat om förut. Ni har en helt annan kunskapssyn. Ni spolar förslaget utan att ha ett eget förslag. Om ert avslagsyrkande inte vinner bifall vill ni se ändringar. Vilka är dessa? Ja, ni har läst reservationerna. I reservation 1, tillsammans med m, vill ni banta allmänna utbildningsområdet till 40 poäng. Men i reservation 4, Folkpartiets egen reservation, säger ni att det ska vara 20 poäng i allmänna utbildningsområdet. Hur ska ni ha det? Vill Ulf Nilsson ha 40 eller 20 poäng? Varför sänker ni poängen för ämneskunskaperna?
Fru talman! Det är vackra formuleringar både i Nils-Erik Söderqvists anförande och i propositionens text som det fortfarande är svårt att komma åt. Man talar om att stärka ämneskunskaperna eftersom man ser helheten, samtidigt som vi ett antal gånger har sagt att den faktiska tiden som man läser ämnena kommer att minska. Men låt mig koncentrera mig på det allmänna utbildningsområdet eftersom tiden är kort. Det är alltså fråga om tre terminer. I värsta fall - det finns ingenting i propositionen som hindrar det - kommer man att läsa, oavsett om man ska bli gymnasielärare, förskollärare eller grundskollärare, gemensamt i tre terminer. Jag vet inte varför man har undantagit just flyglärarna. Varför får inte flyglärarna vara med och läsa tre terminer tillsammans med förskollärare, gymnasielärare och grundskollärare? Där har man av någon anledning gjort en gräns, och där anser man att utbildningen är så speciell att det inte behövs. Jag tycker att det är så uppenbara otydliga konturer och svagheter med förslaget att vi måste gemensamt, gärna över partigränserna, komma igen och diskutera en bra lärarutbildning som behåller ämneskunskaperna men ändå tar hänsyn till alla förändringar som läraryrket kräver.
Fru talman! Jag fick inget svar på frågan om vilken reservation ni tänker yrka bifall till. Står ni för det ni har sagt i reservation 1 eller är det reservation 4 som gäller? Vill ni ha ett allmänt utbildningsområde på 40 poäng eller 20 poäng? Det skulle vara intressant att få veta. Samtidigt som angriper ni oss för att vara otydliga om det allmänna utbildningsområdet, är det fullständig otydlighet från er om omfattningen. Varför sänker ni poängen i ämneskunskaperna? Nu har tyvärr Ulf Nilsson inte någon möjlighet till replik, men jag konstaterar när jag läser era tankar i era reservationer och motioner att ni föreslår för grundskolans senare år ämnesstudier på 40 poäng där vi säger 60 poäng i ett eller flera ämnen. Det ska naturligtvis vara ett golv, och det gäller även i ert förslag. Men i detta har ni sänkt i stället för att höja. Vi gör faktiskt motsatsen. Det är oerhört märkligt. Det är bara att konstatera det sorgliga att det inte finns något förslag från Folkpartiet. Man står tomhänt, och man tycker inte att man med detta vill medverka till att forma framtidens lärarutbildning. Det är bekymmersamt.

Fru talman! Nils-Erik Söderqvist verkar stå på en triumfvagn och är oerhört entusiastisk över den nya lärarutbildningen. Jag får då agera slav på triumfvagnen och återföra Nils-Erik Söderqvist till verkligheten. Den är inte riktigt så ljus som det framgår av de inlägg Nils-Erik Söderqvist har haft hittills. Först har vi en sådan sak som att reformen ska genomföras den 1 juli nästa år. Jag har fått flera brev från lärarutbildare som säger att de inte klarar av detta. Nils-Erik Söderqvist säger själv att det är en helt ny utbildning. Det är knappast realistiskt att utbilda handledare för en helt ny utbildning under en termin när det behövs tre terminer för att bli lärare, eller hur? Det ska bli intressant att se vad som har hänt vid den första kontrollstationen 2004. Jag tror att den kontrollstationen kommer att återföra den oerhörda entusiasmen till verkligheten, som är lite mer gråmelerad än de oerhört ljusa färger Nils-Erik Söderqvist målar den s.k. reformen i. Sedan var det frågan om brett stöd. Ja, det är riktigt att riksdagen var överens för fyra år sedan om att begära en ny lärarutbildning. Det är också riktigt att utredningen var ganska överens, även om det fanns reservationer. Men i dag talar vi om propositionen. Den är uttunnad på en hel del punkter. Det är därför som vi inte kan acceptera den. Även de som stöder propositionen i stort säger att det allmänna utbildningsområdet på 60 poäng är otydligt. Då gör Nils Erik Söderqvist en dygd av detta. Han säger att det är meningen att det ska vara så. Det ska inte vara tydligt. Är det då inte bättre med 40 tydliga poäng än 60 otydliga? Det tycker i alla fall jag. Vi är flera här, tillsammans med dem som stöder propositionen, som tycker att det är onödigt att öka utbildningen av förskollärare med 20 poäng. Det finns inget krav på det från förskollärarnas sida. Det finns inget krav på det från samhällets sida. Det är den utbildning som har varit mest populär och som har fungerat bäst i praktiken. Man byter inte ut ett lag som har vunnit. Det här är det lärarlag som har vunnit.
Fru talman! Ni kör er gamla skiva - ämneskunskaper, ämneskunskaper. Men vad värre är, är att ni har en kunskapssyn i Moderata samlingspartiet som innebär att kunskap är en färdig produkt som ska förmedlas till barn, ungdomar och vuxna. Det är den här synen, praktiserad i skolan, som inte leder till någon kunskap. Elevens tankar kan vara någon helt annanstans. Motivationen är bortblåst. Det är nödvändigt att kunna själv, men lärarkompetens är att skapa förutsättningar för en grupp att lära sig något annat än det man själv kan. Det allmänna utbildningsområdet har kommit till för detta, och det är därför det är så viktigt. Nu fick jag inte höra av Folkpartiet vad man ville ta bort i förslaget. Därför frågar jag Lars Hjertén vad det är som ska bort i det allmänna utbildningsområdet. Vad är det som är oviktigt? Och varför, återigen, redovisar ni inte något eget förslag? Dessutom talar ni i er reservation om att små barn måste få en bra skolstart. Lars Hjertén tog också upp i sitt inlägg att det är viktigt att stödja barns läs och skrivinlärning osv. Men då är det väl också viktigt att det börjar just i förskolan, att det är just i förskolan man stärker upp det här och inte väntar till fram till grundskolan, i bästa fall, eller kanske ännu senare. Det måste vara i förskolan som den kompetensen ska stärkas. Man ska rikta all kraft man kan på att göra det.
Fru talman! Jag tror att Nils-Erik Söderqvist kämpar lite mot väderkvarnar här. Han talar om saker som jag över huvud taget inte har berört och misstolkar väldigt mycket av vad jag säger. Den kunskapssyn som vi faktiskt har gemensam eftersom den finns i läroplanen knäsattes av den borgerliga regeringen, och den har också accepterats av den socialdemokratiska regeringen. Den finns ju med här med olika, viktiga begrepp. Dessutom tror jag att goda ämneskunskaper är väldigt viktigt för en lärare. Nils-Erik Söderqvist nedvärderar oss och säger att vi menar att ämneskunskaper finns en gång för alla. Det är förstås inte på det sättet. Den som har goda ämneskunskaper fortbildar sig ständigt och blir en duktig lärare. En väldigt duktig lärare som kan sitt ämne är också mycket roligare som lärare och är mer lustbetonad, kan man säga, i sitt lärande. Sedan har vi, och även Folkpartiet, blivit beskyllda för att inte ha något alternativ. Vi har en heltäckande motion när det gäller svaret på den här propositionen som omfattar 15-20 sidor. Där finns alla våra förslag med. Vi har inte skrivit någon proposition. Det får vi inte göra förrän efter valet 2002.
Fru talman! Det var intressant att höra att det var det som var ert förslag. Det är oerhört tunt, oerhört magert. Är det de förslag som finns i era reservationer och i ert underlag till motionsskrivandet som den framtida lärarutbildningen ska vila på? Det är ju kunskapssynen, Lars Hjertén, som är det sorgliga. Om man läser er motion kan man läsa: Den nya lärarutbildningen som här föreslås är ett skarpt avsteg från skolans och lärarkårens identitet som förmedlare av kunskap. Detta visar oerhört tydligt vad det är för kunskapssyn ni har. Ni redovisar en gammal och förstockad kunskapssyn som hör till skräpkammaren och framför allt inte till framtiden. Vi står för en ordentlig och skarp ämneskunskap, men ska den kunna användas och vara till någon glädje måste den in i ett sammanhang där man ser att man faktiskt lär sig något.

Det gäller även ute i samhället i stort bland olika yrkeskategorier. Är det så, är det begripligt och förståeligt i det här sammanhanget. Jag vet inte.
Fru talman! Jag har två korta frågor. Nils-Erik talade i sitt anförande om hur viktigt det är med pedagogik, didaktik och metodik. Jag undrar, fru talman, om Nils-Erik tycker att det är så pass viktigt att det ska finnas med i målbeskrivningen i det allmänna blocket. Den andra frågan gäller forskningen och forskningsstrategier. Nils-Erik Söderqvist talar också om vikten av anknytning mellan grundutbildning, forskarutbildning osv. När kommer det en plan för hur man ska kunna forma forskningsstrategierna, och hur vill man koppla dessa till lärarutbildningen?
Fru talman! Precis det som Sofia Jonsson efterlyser, som handlar om didaktiken, kunskapen om lärandet, finns redovisat på ett utmärkt sätt. Det finns, tycker jag, belyst på flera olika sätt. Även om man inte kan skriva allt i en proposition, så finns det faktiskt ett betänkande, och Lärarutbildningskommittén ägnade ju en hel del av sin tid åt att beskriva just det viktiga område som Sofia Jonsson tar upp. Så jag håller helt med Sofia Jonsson om att detta är centralt och viktigt. När det gäller forskningen sjösätter vi nu ett förslag där vi ger ordentliga forskningsresurser. Vi har i både 1999 års vårproposition och i vårens proposition anslagit medel. Det gör att vi, tillsammans med de medel som ska plockas fram för 2001, ska komma upp i nivån på 120 miljoner. Med de medel på ungefär 75 miljoner som högskolorna och universiteten redan uppger finns för lärande är det naturligtvis en oerhörd skillnad mot de medel som fanns tidigare. Och vi vet att frågan om hur uppbyggnaden av forskarskolorna ska ske är kopplad både till Vetenskapsrådet och Kommittén för utbildningsvetenskap. Detta är en början. Vi har en kontrollstation där forskningen naturligtvis kommer att vara ett stort område som ska utvärderas ordentligt. Det finns också, som jag säkert tror har framgått, ambitioner som är tydliga på detta område.
Fru talman! Nils-Erik Söderqvist säger att det är viktigt, men det verkar inte vara så pass viktigt att man vill sätta in det i en målbeskrivning för utbildningsområdet. Min kommande fråga handlar om musiklärarutbildningen som man förändrar totalt. Om jag nu vill bli musiklärare, vilken väg ska jag gå för att få den kunskap som jag tidigare kunde få för en riktig lärarroll och möjlighet att förmedla mina kunskaper?
Fru talman! Först om musiklärarna: Vår tanke är naturligtvis att man ska välja en inriktning mot musik och att man ska använda sig av musikhögskolorna. Det finns ju ingenting som talar för att man inte ska använda musikhögskolorna, som besitter den oerhörda kompetensen på området. Där hämtar man in kunskaperna. Dessutom ska naturligtvis inte musiklärarutbildningen bara ge musiklärarkompetens i exempelvis grundskolan, utan vi förväntar oss att den också ska ge kompetens för att jobba med annan pedagogisk musikverksamhet utanför den offentliga skolan. Så är det. När det gäller Sofia Jonssons första fråga, om forskningsområdet, tror jag ändå att det viktigaste är att vi får fram resurser för forskning. Från att ha haft en situation där 10 % av de studerande vid våra universitet och högskolor i landet varit lärarstudenter har vi haft en utveckling där vi bara har anslagit någon eller möjligtvis 2 % till forskning. Den ojämlikheten måste naturligtvis förändras. Ett oerhört viktigt led i detta är att vi nu tillför resurserna. Nu prövar vi en konstruktion och ett upplägg med Vetenskapsrådet och kommittéer därunder, och sedan utvärderar vi forskarskolorna. Precis som Sofia Jonsson sade ska detta följas upp, för det har hög prioritet. Vi har sagt att vi förväntar oss ett mångfaldigt stöd både resursmässigt och i verklig avsikt och mening att ge stöd till forskningen.
Fru talman! Nils-Erik Söderqvist lyfter på ett bra sätt fram frågan om flexibiliteten i den nya lärarutbildningen, tycker jag. Han berör också forskningen och det viktiga i att man forskar framöver. Men det handlar inte bara om att forska utan också om att ta vara på det som forskningen har att ge. Egentligen är ju det allmänna utbildningsområdet ett svar på den skolforskning som har skett. Den flexibilitet och möjlighet som vi har i dag med nya områden som vi kan ta i besittning måste nu kunna förvaltas och användas också av redan verksamma lärare. Vi har lärare i dag som faktiskt inte har lärarbehörighet och som mycket väl skulle behöva t.ex. det här med utbildningsområde. Skulle ni kunna tänka er att låta den nya lärarutbildningen få läsas in etappvis? Skulle ni kunna tänka er möjligheten att man lyfter ut det allmänna utbildningsområdet för att det också ska kunna få vara en kompetensutveckling för redan verksamma lärare? En annan del som jag skulle vilja beröra är kompetensutvecklingen för lärare i allmänhet som tas upp. Där gör ni en annorlunda lagjustering när det gäller förskollärare. Varför får inte de omfattas av kompetensutvecklingen som andra lärare? En tredje fråga som jag nu skulle vilja passa på att ställa till Nils-Erik Söderqvist handlar om de alternativa pedagogiska modellerna. Jag vet att det finns inriktningar eller moment som behöver läsas i den nya lärarutbildning som finns här. Men är socialdemokraterna också öppna för att fristående lärarutbildningar, typ Waldorflärarutbildning, får möjligheter att agera på sina villkor? Sist men inte minst vill jag ta upp något som jag tycker är en hämsko när det gäller det här förslaget, som vi också stöttar. Det gäller ettämneslärarutbildningar inom praktisk/estetiska ämnen. Kan vi förvänta oss en ny utredning?
Fru talman! Yvonne Andersson ställde en fråga om etappvis utbildning och att andra utbildningsområden skulle kunna vara med där. Det tycker jag. Man kan se möjligheterna med uppdragsutbildning. Jag kan också se framför mig att kompetensutveckling, som jag sade i min inledning, kommer att vara en alltmer växande kraft i detta. Det gäller att utnyttja och ta del av vad lärarhögskolorna har för kunskaper. Då kommer det säkert att bli så att man - i allt högre grad vill jag säga - kommer att ta till sig det allmänna utbildningsområdet. Man kommer också att uppleva att det är viktigt. Det andra som Yvonne Andersson frågade om var en lag om förskollärarnas kompetens. Jag tycker precis som Yvonne Andersson att det förstås är naturligt att det omfattar också förskollärarna. Men vi har en översyn av skollagen med en skollagskommitté, och den ska naturligtvis avvaktas. Det är ju alltid så, och det tycker jag är viktigt. De ska lyfta in helheten i det här sammanhanget. Det tredje gällde pedagogiska profileringar och den syn vi har när det gäller fristående. Vi har ingen annan syn än att de ska uppfylla kvaliteten. Den granskning som görs av Högskoleverket, som leder till examensrätt, ska naturligtvis finnas där; inga avsteg från den. Blir det godkänt så blir det godkänt. Då uppfyller man kraven, och då startar man.
Fru talman! När det gäller kompetensutvecklingen skulle jag vilja ha det allmänna utbildningsområdet som en möjlighet för alla som inte är behöriga lärare. De skulle få möjlighet att ta del av detta. Att man ger den chansen skulle också kunna finnas med i lagregleringen. Då skulle jag också vilja nämna en grupp som har blivit missgynnad när det gäller den här lärarutbildningen, och det tycker jag är vuxenlärarna. Med det livslånga lärandet har vuxenutbildningen fått ett oerhört starkt fotfäste i vårt land och andra utvecklade länder. Jag tror att det är väldigt viktigt att just den speciella pedagogik som vuxenpedagogiken är får ett stort och rejält utrymme. Därför skulle jag önska att man i den fortsatta utvecklingen av vuxenutbildningen också i det här landet beaktar att det för denna speciella utbildning behövs kvalificerade lärare. Det innebär ju att den inriktningen måste förstärkas. Skulle man kunna tänka sig att man från regeringens sida gav ett uppdrag åt något lärosäte att speciellt inrikta sig på en vuxenlärarutbildning för att uppmärksamma detta behov? Det är inte särskilt häftigt för en vuxen att kanske möta en lärare som enbart har sin utbildning för barn och ungdomar. Man handskas med vuxna på ett annat sätt, helt enkelt. Det skulle vara ett önskemål från vår sida.
Fru talman! Yvonne Andersson tar upp det här med vuxenlärare och speciellt uppdrag. Det tycker jag liksom ligger i hela möjligheten, Yvonne Andersson. Det finns också beskrivet. Vi skiljer inte ut detta från annan högskoleutbildning utan regeringen kan när som helst ge ett uppdrag kopplat till vuxenutbildning, kopplat till förskoleutbildning eller var vi än är och rör oss - de lägre åldrarna, de högre åldrarna eller vad det nu kan vara där man upplever ett behov och där det finns alldeles speciella skäl för regeringen att ta ett sådant initiativ. Det är fullt möjligt, tycker jag, att se det på det viset. Sedan vill jag säga något som svar till både Yvonne Andersson och andra som har tagit upp detta, bl.a. Lars Hjertén, om hur vi ser på vuxenutbildningen. Vi har ju sett att den spelar rollen genom att man väljer en inriktning, och det finns också en möjlighet till specialisering. Också inom det allmänna utbildningsområdet kan man få ordentlig kontakt med olika åldrar, och vuxenutbildning har naturligtvis en sådan roll. Även där kan man alltså, ungefär som på det specialpedagogiska området, om man så vill under hela utbildningen söka sig till att jobba med de här frågorna. Då blir det sammantaget rätt många poäng som man kan bygga upp på det viset. Specifikt när det gäller folkbildningen är det ju på sättet att folkbildningen genom Folkbildningsrådet avgör hur man ser på de här frågorna. Vi har inte i det stycket velat gå in och lyfta in de här sakerna. Tittar man också på remissyttrandena, bl.a. Lärarutbildningskommittén, och sedermera också på propositionen, så får man faktiskt en splittrad bild av vad de tycker som på olika sätt kommer i kontakt med vuxenutbildningen. Jag tror att det är viktigt att de på något sätt själva får fundera över hur de ser på framtiden och möjligheterna.
Fru talman!

På ett initiativ tillsattes Lärarutbildningskommittén, och det är Lärarutbildningskommitténs förslag som ligger till grund för den proposition som vi nu ska ta ställning till. Jag kommer så väl ihåg det här. Jag tycker att vi hade väldigt spännande samtal i utbildningsutskottet vid den här tiden. Vi diskuterade just de stora förändringarna i skolan, men också i samhället i övrigt. Vi var väl medvetna om, och bekymrade över, den massiva kritik som lärarutbildningen fick i många utvärderingar. Denna kritik handlade nästan enbart om att lärarutbildningen inte tillräckligt väl förberedde studenterna för läraryrket. Då tyckte jag att vi var överens om att vi ville skapa en lärarutbildning som på ett mycket bättre och effektivare sätt skulle möta både dagens och morgondagens behov och som skulle kunna vara ett stöd och en garanti för att de grundläggande nationella målen uppfylls, nämligen att ge alla barn och ungdomar en likvärdig skolgång av god kvalitet. Nu är vi framme vid målsnöret, och jag är glad över att kunna konstatera att idéerna i förslaget delas av en så stor politisk majoritet. Det är ju faktiskt bara Moderaterna och Folkpartiet som än en gång tyvärr gör sig till företrädare till en föråldrad och kulturkonservativ kunskapssyn. På vilket sätt skiljer sig den här föreslagna nya lärarutbildningen från den lärarutbildning som nu existerar och varför ser förslaget ut som det gör? Jag ska försöka att i mitt anförande beröra tio av de punkter som jag tycker är viktiga. För det första: Låt mig slå fast att läraren och läraryrket ska stå stadigt på tre olika ben - goda ämneskunskaper, pedagogisk kunskap och social kompetens. Det som skiljer det här nya lärarutbildningsförslaget från den existerande lärarutbildningen är att man synliggör och ger betydelse även åt den pedagogiska kunskapen och den sociala kompetensen. Och detta är något som generationer av lärarstuderande påtalat som viktigt och önskvärt just i sina utvärderingar, därför att när de lärarstuderande kommer ut i skolan möter de många elever vilkas närmiljö är så problematisk att skolarbetet kommer i skymundan. Och vad ska man göra med elever som är så upptagna med och distraherade av exempelvis sina föräldrars bråkande, kulturkrockar, en styvförälders intrång i deras tillvaro, nya styvsyskon eller att behöva hushålla för sig själva så att skolans undervisning får mycket låg prioritet i deras liv? Hur mycket kan en lärare pressa den här typen av elever? Problemet finns på alla stadier, i alla årskurser, och blivande lärare behöver tid för samtal och vägledning för att kunna möta och utveckla strategier och beredskap för att möta just sådana situationer. Men trots att vardagen i skolan många gånger kräver en ny medvetenhet och en utvecklad pedagogisk och social kompetens av lärarna har förslaget till ny lärarutbildning i linje, vill jag säga, med de båda partiernas föråldrade och stelbenta kunskapssyn, kritiserats av Folkpartiet och Moderaterna för att mer än tidigare betona de kunskaper som är specifika för själva lärarprofessionen. Jag hörde till min förskräckelse att Lars Hjertén fortfarande talade om att lärarens uppgift är att förmedla kunskaper. I läroplanen står det faktiskt att läraren ska främja kunskaper, och det är en avsevärd skillnad. Jag skulle vilja berätta en historia för Lars Hjertén. Den handlar om den lilla hunden Pricken och hans husse Carl. Carl skröt för sin lilla kompis att han hade lärt Pricken att vissla. Efter några dagar kom Carls kompis tillbaka och sade: Du har ju inte lärt Pricken att vissla. Han kan ju inte vissla. Då säger Carl: Jag sade att jag hade lärt honom, inte att han hade lärt sig. Och varenda lärare vet att det är precis detta som det är fråga om, att det är eleverna som måste lära sig själva, och att lärarens uppgift är att främja just en inlärning, att underlätta den. Men Folkpartiet och Moderaterna anför i sina motioner att det viktigaste för en lärare är ämneskunskaperna. Och med detta - om man läser mellan raderna - måste de ensidigt mena de gamla poänggivande ämneskurserna som de traditionellt har sett ut på universiteten. Jag vill hävda att den nya lärarutbildningen kommer att ge lärarna både bredare och mer kvalificerade ämneskunskaper, ämneskunskaper som är didaktiskt integrerade och bättre anpassade just till lärarprofessionen, alltså bredare ämneskunskaper, kunskaper i ämnet, kunskaper om ämnet och kunskaper om olika sammanhang som ämneskunskaperna kan användas i. Jag tror inte att de här herrarna har förstått att skolämnen inte företräder den enda tänkbara indelningen i skilda ämnesområden och att de inte heller representerar den enda tänkbara kunskapen på sina fält. Inte heller tycks det som om herrarna fäster någon vikt vid att samhället präglas av en allt snabbare förändringstakt och att det är förmågan att under hela livet lära, lära om och ibland också lära av som har avgörande betydelse för både samhällets och individens utveckling. Förmågan att söka, värdera och sammanställa information, förmågan att kommunicera, samarbeta och med kreativitet och fantasi lösa problem bedöms ju också av näringslivet och arbetslivet som allt viktigare i framtidens samhälle. Och skolan ska förbereda för detta. För några dagar sedan var den nya gymnasieskolekommittén i Linköping på studiebesök. Där frågade vi företrädare bl.a. för näringslivet vad de tycker att gymnasieskolan ska bli bättre på. Det entydiga svaret var kompetens att utveckla elevernas sociala kompetens. För det andra: Det som skiljer den nya lärarutbildningen från den nuvarande är att det nu tydligt markeras att det finns en för alla lärare gemensam grundkompetens oavsett vilket ämne och vilken årskurs tänker undervisa i. Jag tycker att det är ett försök att äntligen fånga det som man skulle kunna säga är lärarprofessionens själ, dess kärna. För det tredje: Forskningen om lärande och undervisning förstärks kraftigt, och det kommer att få en mycket större betydelse i den nya lärarutbildningen. Det kommer att kunna ge studenterna ett arbetssätt, alltså ett vetenskapligt förhållningssätt, och en syn på kunskap där självständigt sökande, värdering och analys av information utifrån både egna erfarenheter och teori är grundläggande. I forskningspropositionen som vi inte ska behandla här i dag utan senare anges utbildningsvetenskap just som ett prioriterat område. Det tydliggörs också genom att vi får två nya forskarskolor med anknytning till lärarutbildning, en i Linköping och en i Umeå. Fler yrkesverksamma lärare kommer också att få möjlighet att i ökad utsträckning bedriva forskning och utvecklingsarbete. Och med lite kreativitet kommer lärarutbildningarna att kunna bli navet i ett gigantiskt utvecklingsprojekt i syfte att förändra skolan och göra den bättre, så att skolan äntligen blir en skola för alla och envar. För det fjärde: Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen får också den ett nytt kvalitativt innehåll som kommer att bidra till att studenterna i mycket högre grad än tidigare ges möjlighet att reflektera över de praktiska erfarenheterna och koppla dem till en teoribildning och också omsätta teorierna i praktisk handling. För att verkligen lära sig något nytt måste man förankra den nya kunskapen på ett flerdimensionellt sätt. Det vet också alla lärare. För det femte: Användningen av modern informationsteknik kommer att bli en integrerad och naturlig del i den nya lärarutbildningen. Men här måste jag uttrycka en liten besvikelse, och det är att vi inte i riksdagen fick gehör för vårt förslag om att ta en del av de s.k. ITIS-pengarna - jag tror att vi föreslog 300 miljoner - så att vi kunde garantera att alla som går på en lärarutbildning under utbildningstiden verkligen blir förtrogna med datorn som pedagogiskt verktyg. Om man skulle ha fått igenom det och fått det som en rutin så skulle dessa kunskaper öka hos studenterna och också motivationen att använda IT som ett praktiskt instrument i utbildningen. Och metodutvecklingen skulle gå mycket snabbare på detta sätt. Vi anser också att olika lärarutbildningar borde profilera sina verksamheter. Jag tror att det är en möjlighet för att kunna få en bredd på valmöjligheterna, så att andra lärarstuderande på andra lärarutbildningar kan välja olika kurser som modifierade distanskurser. Och då tycker jag att exempelvis Waldorfpedagogiken och också andra pedagogiska alternativa teorier skulle kunna lämpa sig på ett utmärkt sätt som modifierade distansutbildningar. För det sjätte: I propositionen tycker jag att man inte ser utbildningen enbart som en individuell angelägenhet utan som en kollektiv angelägenhet. Det är därför som arbetet i arbetslag betonas. I en alltmer komplex verklighet är det viktigt att arbetslagen är sammansatta så att det sammanlagt finns den kompetens som behövs för att man ska nå läroplanens mål. Olika kompetenser måste alltså kunna samverka i arbetslaget. Och genom att studenterna nu får möjligheter att mötas tvärs över ämnesgränser och de årskurser som de har tänkt sig att undervisa i, så tror jag att man grundlägger en förmåga till samarbete, man bryter ned eventuella statusskillnader som kan finnas mellan olika lärarkategorier, och man skapar större förståelse för varandras arbete. För det sjunde: Den nya lärarutbildningen ger faktiskt studenterna större valfrihet att kombinera olika delar av utbildningen efter eget intresse på ett mycket otraditionellt sätt. Det är då konstigt att moderaterna som i andra fall verkligen är förespråkare för valfrihet är kritiska även mot detta. För det åttonde: Studenterna får genom den här nya lärarutbildningen möjlighet att också profilera sig mot andra yrkesområden som kan vara attraktiva och lämpliga för personer som har en bra pedagogisk kompetens. Man räknar ju med att alltfler yrken i framtiden kommer att finnas inom områdena information och kommunikation och inom utbildningssektorn. För det nionde: Här har vi den kanske viktigaste delen för en förändring av själva lärarutbildningen. Det gäller då det särskilda styrorgan som äntligen ger tyngd åt lärarutbildningen. Den har länge varit en svag och beroende del i förhållande till ämnesinstitutionerna men äntligen får den både den tyngd och de möjligheter att driva sådana frågor som den så väl förtjänar. För det tionde: Den nya lärarutbildningens konstruktion ger mycket goda möjligheter till fort och vidareutbildning av redan yrkesverksamma. Möjligheter ges till spännande möten mellan lärarstuderande och lärare som har yrkeserfarenhet redan under utbildningstiden. Detta kan vara ett berikande erfarenhetsutbyte för båda kategorierna. Jag yrkar bifall till hemställan i utbildningsutskottets betänkande.
Fru talman! Det var väldigt många s.k. värdeord i Britt-Marie Danestigs anförande. Där fanns ord som kulturkonservativ, föråldrad, stelbent och traditionell. En röd tråd är att ämneskunskaper är någonting föråldrat och stillastående. Jag vet inte vilken uppfattning Britt-Marie Danestig har om hur undervisning på universitet går till. Det är ju precis tvärtom. Om man har goda akademiska kunskaper i ett ämne lär man sig att ifrågasätta och att analysera de olika förklaringsmodeller som finns. Man lär sig också att se värderingar bakom olika vetenskapliga ställningstaganden osv. Jag tycker alltså att det är att förenkla det hela när man avfärdar ordet ämneskunskaper som någonting stelbent och stillastående. Eftersom det är ont om tid ska jag koncentrera mig på en fråga som ingen har besvarat: Varför ställer Vänsterpartiet tillsammans med majoriteten upp på att försvåra för akademiker, t.ex. för en filosofie magister, att vidareutbilda sig till lärare? I dag kan han bli lärare efter två terminers kompletterande studier men med det här förslaget måste han läsa en termin till och därmed dra på sig större studielån.
Fru talman! Jag sade inte att ämneskunskaperna är stelbenta eller föråldrade, utan jag sade faktiskt att det är Folkpartiets utbildningspolitik som förefaller stelbent, kulturkonservativ och föråldrad. När det gäller de akademiska kunskaperna finns det naturligtvis också många nya spännande ämnen. Ulf Nilsson gör sig till företrädare för de akademiska ämnena som dessa ser ut i skolan, alltså skolämnena som akademiska ämnen. Men på universitet och högskolor skapas hela tiden nya spännande ämnen. De får nu våra lärarstuderande i den nya lärarutbildningen tillgång till och möjlighet att delta i. Det tycker jag ytterligare förstärker deras ämneskompetens. När det gäller universiteten och den akademiska utbildningen är vi väl ibland både i utbildningsutskottet och i kammaren ganska rörande överens om att även lärarna på våra universitet och högskolor i vissa fall skulle tjäna på att ha en något bättre pedagogisk kompetens.
Fru talman! Att Vänsterpartiet tycker att Folkpartiets kultur och skolpolitik är föråldrad kan jag leva med - det har väl Vänsterpartiet tyckt sedan 1920 talet. Värre är att man underskattar behovet av en kvalificerad ämnesutbildning för dem som ska hjälpa till så att våra elever på olika nivåer får breda och samtidigt grundläggande kunskaper. Jag fick inget svar på frågan om varför Vänsterpartiet vill försvåra för färdigutbildade akademiker att bli lärare genom att tvinga dem att läsa en termin till jämfört med vad de gör i dag.
Fru talman! Jag hinner inte inveckla mig i en diskussion om poäng hit och dit, utan vill bara säga till Ulf Nilsson att talet om att ämneskunskaperna minskar ger uttryck för en grov missuppfattning. Det gör de inte. Den här utbildningen ger tvärtom goda ämneskunskaper. Sedan ska jag försöka besvara den fråga som jag inte hann med i förra inlägget. Jag menar att akademiker efter avslutad grundutbildning och kanske en del yrkeserfarenhet är varmt välkomna till skolan. De ska naturligtvis gärna få bli lärare. Men 40 poängs studier har, enligt min egen erfarenhet som lärarutbildad just för den typen av lärarstuderande, visat sig vara en ganska kort tid. Jag tror att man bl.a. behöver en utökad praktisk anknytning till utbildningen. Men visst är de här personerna välkomna och visst ska vi uppmuntra exempelvis personer med akademisk grundutbildning i naturvetenskap, matematik och teknik att komma till skolan.
Fru talman! Britt-Marie Danestig nämner de tre ben som utbildningen står på, nämligen att goda ämneskunskaper, pedagogisk kunskap och social kunskap eller kompetens ska utvecklas. De goda ämneskunskaperna är väl rätt tydligt framskrivna. Det utbyggda allmänna utbildningsområdet ska omfatta mycket av det andra. I mitt huvudanförande talade jag just om att de allra flesta verksamma lärare väl egentligen är överens om att lärarutbildningen är ett första steg i utvecklingen av deras yrkeskunskap. Där blir det alltså en fortsättning när de kommer ut i verksamheten. Den verksamhetsförlagda tiden räcker ju sällan för att kunna omfatta den pedagogiska eller didaktiska kunskap som krävs och den sociala kompetens som behövs för att klara verksamheten. Nyutexaminerade lärare är i en mycket utsatt situation. På många håll måste de ju i dag ta samma ansvar som om de länge hade varit ute i verksamheten. Vi kristdemokrater skulle gärna vilja ha ett mentorsystem eller ett system där någon typ av stöd utvecklas för nyutexaminerade lärare just för att bättre kunna klara av den delen. Hur ser Vänsterpartiet på det?
Fru talman! Jag håller med Yvonne Andersson om att det här är första steget. Läraryrket, liksom så många andra yrken, kräver hela tiden att vi lär nytt, att vi utvecklas i vår yrkesprofession och också att vi utvecklas som människor. Så är det alltså med många yrken och så är det givetvis också med läraryrket. Det första året när man möter ett nytt yrke är oerhört viktigt. Jag tycker att det skulle vara alldeles utmärkt om skolorna ute i kommunerna kunde organisera någon typ av handledning eller mentorsystem så att äldre erfarna lärare kunde handleda yngre kolleger. Jag tycker också att det skulle vara naturligt att som i många andra yrken verkligen ge tid åt att forma introduktionsperioder för de nya lärarna. Så gör man på många andra arbetsplatser men det slarvas lite grann med det i skolan. Det borde vara ett naturligt ansvar för rektorerna som arbetsledare på respektive skola att se till att så blir fallet.
Fru talman! Jag tackar för det svaret och skulle önska att vi tillsammans kunde hjälpas åt med att kanske grubbla över hur man på det här sättet skulle kunna utveckla och förbättra läget för många nyutexaminerade. En annan punkt som visat sig vara väldigt viktig är forskningen när det gäller ledarskapet på olika skolor. Med en ny lärarutbildning vore det kanske på sin plats att också ta upp vilken ledarträning de får som ska leda den pedagogiska verksamheten. Kristdemokraterna vill gärna ha ett ämne som handlar om utbildningsledarskap. Ämnet skulle innehålla de kunskapsdelar som behövs för att leda och för att på ett bra sätt driva en pedagogisk utveckling och ha förståelse för skeendet i den kunskapsorganisation som en skola är. Hur ser Vänsterpartiet på att ha en utbildning som är väldigt tydligt riktad till dem som ska vara skolledare och rektorer och som behöver stärkas i sin roll för att driva den pedagogiska verksamheten framåt?
Fru talman! Jag är väl medveten om att rektorerna på våra svenska skolor behöver en fort och vidareutbildning och en utbildning där ledarskapet har en väsentlig roll. Jag är inte så säker att man skulle tjäna så mycket på att hitta ett ämne som man kallar för utbildningsledarskap. Att leda en verksamhet, en personal och själva ledarskapet tror jag har mycket gemensamt. Jag tror att det snarare tvärtom kan vara befruktande för yrkesverksamma rektorer att delta i ledarutbildningar där företagschefer, chefer inom den offentliga förvaltningen, människor med olika synsätt och erfarenheter kan träffas just kring själva ledarskapets problematik. Jag tror att de skulle kunna befrukta varandra, så jag är lite osäker på den punkten. Men jag tror att det är någonting för universitet och högskolor att fundera vidare på. Det finns alla möjligheter för dem att profilera sig mot det här området och skapa sådana kurser om det verkligen finns ett sådant behov. Men fortbildning och vidareutbildning av rektorerna ska vi jobba för.
Fru talman! Vi var två personer här som titulerades av Britt-Marie Danestig för herrarna. Det ser jag som ett föråldrat sätt att kalla sina kolleger i riksdagen. I gamla protokollen ser vi att man kallas för herr, och nu vill tydligen Britt-Marie Danestig ha tillbaka den titulaturen. Jag ställer faktiskt inte upp på det. Kulturkonservativ tycker jag däremot är ett positivt begrepp, ungefär som Britt-Marie Danestig säkert tycker att socialist är ett positivt begrepp för henne. Med kulturkonservativ menar jag att man vill bevara det bästa av vad gångna generationer har lämnat i arv till oss av kultur, språk, historia osv. och att vi för vidare det som är bäst och plockar bort det som inte längre är så bra. Det är ungefär min utgångspunkt när de gäller över huvud taget politiskt arbete. Sedan kan man diskutera olika begrepp. Jag har tydligen alltid använt ordet "förmedla" kunskaper, och det ska vara "främja", säger Britt-Marie Danestig. Jag köper gärna det. Tidigare sade Nils-Erik Söderqvist att lärare inte ska ha praktik, utan det är verksamhetsförlagt arbete. Det är säkert bättre att använda det ordet. Men jag tror att det är bättre att titta på innehållet i det man menar än att bara titta på etiketten. I det här ska det ingå väldigt mycket kvalitet, entusiasm och annat sådant. Allra sist: Social kompetens är viktig. Det ska man tydligen få med de här 60 poängen. Får jag fråga: Hur godkänner Britt-Marie Danestig att folkhögskolelärarna bara har 40 poäng i sin utbildning totalt i hela lärarutbildningen?
Fru talman! Det skulle aldrig falla mig in att uttrycka någonting gentemot personer i den här kammaren. Jag talade om politik. Det var väldigt roligt att höra av Lars Hjertén att han ändå ser att det finns en skillnad på att tala om läraren som förmedlare av kunskap och läraren som främjare av kunskap. Jag hoppas att Lars Hjertén nu såg skillnaden och tycker att det är viktigt att tala om just främjandet, underlättandet av kunskap. När det gäller folkhögskolelärarutbildningen har jag - jag hoppas satt jag inte säger fel nu - fått klart för mig att man gärna i programmet för folkhögskolelärarutbildningen ser att det blir 60 poäng. Man upplever att det finns väldigt många moment som är nästan omöjliga att trycka under dessa 40 poäng. Jag tror att de strävar efter att utöka sin utbildning till 60 poäng. Hur långt det har gått vet jag inte i dag, men så är det.
Fru talman! Problemet med detta är att det inte står ett ord om detta i propositionen. Det stora problemet med folkhögskolelärarutbildningen är inte de 40 poängen, som jag inte ser som något problem alls, utan det är att det inte ingår i någon ämneslärarutbildning. Det gör att väldigt många folkhögskolor rekryterar sina lärare från ungdomsskolan. Det kanske inte är bra i längden. Det är alltså alltför få lärare som kommer från folkhögskolelärarutbildningen på grund av att de inte har den ämneskunskap som behövs för att kunna undervisa i engelska, matematik, svenska, samhällskunskap osv. Det tror jag är någonting som man behöver göra någonting åt framöver.
Fru talman! Nu är det inte min sak att förändra folkhögskolelärarutbildningsprogrammet. Som jag har upplevt det har det programmet sin styrka just i att man vid själva söktillfället ser väldigt mycket på individen - individer som har en spännande kombination. Många som kommer till folkhögskolelärarutbildningen har jobbat inom det kulturella området, har en mycket gedigen kvalificerad akademisk kunskap - som man egentligen inte kan säga är de traditionella skolämnena - och som gör ett mycket gott jobb på folkhögskolorna. Jag vill poängtera för Lars Hjertén, om han inte känner till det, att det finns tre olika intagningskvoter. Den första kvoten, som är den stora kvoten, gäller dem som har akademisk grundutbildning i sina s.k. ämnen. Den andra gäller dem som har en lång praktisk erfarenhet av folkbildningsarbete och som bedöms ha skaffat sig sådan kunskap genom detta att man kan säga att det är jämförbart med en akademisk ämneskunskap. Det är en mindre kvot. Sedan finns en fri C-kvot där man ska kunna tillgodose de alltid förändrade behov som finns inom folkhögskolorna. Jag tror att det är en styrka om vi kan få behålla den flexibiliteten så att inte folkhögskolorna eller folkbildningen blir en andra sortens komvux. De ska skiljas åt, de ska ha olika profil. Därför har de båda berättigande.

Fru talman! Miljöpartiet har under en följd av år i opposition riktat kritik mot den lärarutbildning som vi har. Vi har inte varit ensamma om den kritiken. Det är mycket som har fallerat med den gamla lärarutbildningen. När lärarutbildningen flyttades över till universitet och högskolor från att tidigare ha varit fristående, var förhoppningen den att man skulle få forskningsanknytning och därmed få en kvalitetshöjning. Den här forskningsanknytningen har haltat, delvis beroende på att forskningen inte knöts till lärarutbildningen. Man har alltså inte haft en bra forskning vid själva lärarutbildningen, den har legat i andra ämnen på universitet och högskolor. På många lärosäten blev det en försämring när det gäller praktiken, eller den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen. Övningsskolorna försvann på många ställen, och praktiken blev koncentrerad till en kort period och inte jämnt fördelad över utbildningen. Vi var som sagt inte ensamma om den kritiken, och det var ju trevligt att vi fick ett enigt initiativ i utskottet om begäran om en ny lärarutbildning. En sak som har kommit bort lite i debatten var att kommittén var parlamentariskt sammansatt, och det rådde stor enighet i kommittén kring förslaget om en ny lärarutbildning. Kanske ska man se debatten lite grann mot den bakgrunden. Oppositionen är inte särskilt stark när det gäller den nya lärarutbildningen, och det beror på att samtliga partier faktiskt stod bakom förslaget från början. Det är lite förvånande att de borgerliga partierna håller fast vid sin gamla begäran om lärarcertifikat. Det var tokigt tänkt redan från början, men med den nya lärarutbildningen, med den mångfald av kombinationer av olika ämnen som studenten kan välja är lärarcertifikat nästan ogenomförbart, alldeles oavsett om man vill ha det eller inte. Det är också förvånande är att både moderater och kristdemokrater försöker hindra förlängningen av förskollärarutbildningen. Den är efterlängtad, och jag trodde att alla var överens om att kompetensen är viktigare än någonsin just för dem som ska ha hand om små barn. Vi brukar annars ofta tala om att man borde vända på kuttingen och kräva den största kompetensen för dem som ska ha hand om de små barnen. Att utöka förskollärarutbildningen med 20 poäng är välmotiverat. Jag noterar också att Lars Hjertén i sitt anförande anmärkte på att man inte hade tagit med folkhögskolelärarutbildningen med. Det är en frivillig form av verksamhet, och den ingick ju inte i kommitténs uppdrag. Det är lustigt att från det hållet höra förslag om att man skulle ha inordnat det som är frivilligt och fritt i den statligt reglerade lärarutbildningen. Den utbildningen är naturligtvis väldigt välkommen. Nåväl, jag tänkte inte upprepa det som har sagts om lärarutbildningens konstruktion utan hålla mig till några saker som är väldigt väsentliga i den nya lärarutbildningen. Till att börja med gäller det praktiken. Det är naturligtvis viktigt att man så snabbt som möjligt får i gång verksamheten i de nya nämnderna för lärande som har ansvar för utbildning och forskning, att man får i gång arbetet med att infoga de kommunala och fristående skolorna i närområdet i utbildningen. Det är viktigt att de blir en integrerad del i det här. Det står inte så mycket i propositionen eller i betänkandet om detta. Det är inte gott om tid när det gäller genomförandet. Det ska alltså sjösättas redan nästa höst. Min förhoppning är att nämnderna så snabbt som möjligt försöker att dra i gång en verksamhetsförlagd utbildning som också inkluderar lärarna ute på de skolor som ställer upp i denna verksamhet. En viktig sak i den nya lärarutbildningen är den helt nya synen på ämnesutbildningen med en intim koppling till ämnesdidaktiken. För lärarkandidaterna eller studenterna betyder det att de i sina ämnesstudier - engelska, svenska, matte osv. - får en presentation av ämnet som passar deras verksamhet. Men i själva verket betyder det mycket mer. Ämnesdidaktiken kommer att påverka ämneskunskapen och forskningen inom ämnet. Jag vet inte hur man gör för att betona vikten av ämnesdidaktik, men jag ska försöka ta ett exempel. Matematik är en normativ vetenskap. Man bygger upp små system. Det kan vara algebra, geometri eller differentialkalkyl. Dessa system är uppbyggda så att de ska ha inre konsistens. De ska vara eleganta och användbara i ett visst syfte. De kan vara utvecklade för navigation eller för elektronik, fysik, kemi osv. Tidigare lärde man sig dessa system när man läste matematik. Sedan skulle man ut och undervisa t.ex. i högstadiet i grundskolan. Då hade man fått en matematikundervisning som var orelaterad till lärarsituationen. I det pedagogiska arbetet ska man alltid utgå från det som barnet kan och sedan försöka gå vidare med det nya. Det är precis det som ämnesdidaktiken kommer att tvingas göra. Man måste fråga sig: Hur tänker sjuåringen eller åttaåringen när det gäller att räkna? Hur ser det matematiska systemet ut som tioåringen använder när han eller hon tänker på ett geometriskt sätt? Dessa teorier saknas. Naturligtvis kommer de som har matematikundervisning på lärarhögskolorna att få frågor av den här typen. Då ställs de inför uppgiften att försöka ge sig i kast med den spännande uppgiften att utvidga matematiken så att den också beskriver de här typerna av system, och det kommer att få effekter på sikt. Vilka effekterna blir är svårt att säga. Lite av vitsen ligger i att det inte går. När man har kört fast när det gäller datorernas förmåga att lösa matematiska problem beror det på att man envisas med att låta datorn använda de matematiska systemen för att lösa problemen. Det ideala vore om man kunde få in det mänskliga sättet att tänka för att lösa problem, men det vet man inte så mycket om. Man vet inte tillräckligt för att kunna föra in ett sådant system i datorn. Där ligger alltså en framtid öppen för dem som kommer att ta tag i den här problematiken. Ämnesdidaktiken är alltså oerhört viktig för att ämneskunskaperna ska bli meningsfulla för den som ska lära ut dem, men också omvänt: ämnesdidaktiken kommer att ge en skjuts när det gäller utvecklingen av kunskap och forskning inom universitet och högskolor. Det är dessutom en utveckling som ligger i tiden. Därför krävs det också ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. Språklärare, t.ex., måste lära sig tänka på ett nytt sätt när det dyker upp lärarkandidater som i sin kombination har gymnastik och svenska eller musik och svenska. Det kommer att ställas helt andra frågor. Hur ser ämnesdidaktiken ut med dessa kombinationer? Då kanske man får tillfälle att lösa de problem som man inte alls kan lösa nu inom språkvetenskapen. Ta rytmen i ett talat språk! Det finns en rytmisering. Man har aldrig lyckats med att beskriva det inom språkvetenskapen. Men man kan vidga perspektivet och se till helheten och få lite kunskap från den blivande gymnastikläraren eller den blivande musikläraren. De kan tala om att en del av det rytmiska ligger i själva kroppsrörelserna, sättet att hantera och betona olika saker medan man talar. Helhetsbilden kan leda till ett vetenskapligt framsteg inom ämnet. Nog om detta. Mina exempel kanske inte var så väl genomtänkta, men jag försökte skissera vad det nya innebär och kontrastera det mot t.ex. Ulf Nilssons krav på att det ska vara gammal, klassisk utbildning. Jag tror att tiden har gått förbi ett sådant krav - dessbättre. Sedan vill jag ta upp detta med fördelarna med den pedagogiska mångfalden. Det står gång på gång inskrivet i propositionen och betänkandet på olika ställen att den nya lärarutbildningen ska vara öppen för olika pedagogiska profileringar. Den här debatten förde vi inte för så längesedan när vi talade om fristående skolor här i kammaren. Då sade vi att utvecklingen av kommunala skolor - i första hand grundskolor - går i riktning mot fristående skolor. Vi ville föra ut så mycket som möjligt av beslut och planering till de enskilda kommunala skolorna och låta den pedagogiska profileringen finnas även där. De fristående skolorna hade naturligtvis ett försprång vid val av pedagogisk profilering. Men det skulle finnas ett utvecklat svenskt skolväsende där man hade profilering, decentralisering och en samverkan mellan skolorna där man skulle kunna pröva olika metoder. Nu följer lärarutbildningen efter och anpassas till den utveckling som skolorna redan har kommit i gång med. Det finns också Montessoriutbildning, framför allt Waldorfutbildning, som ligger utanför utbildningen, både i och utanför de ordinarie statliga lärarutbildningarna. Waldorflärarnas utbildning finns t.ex. på Med den nya lärarutbildningen och den lagstiftning som finns har möjligheterna för Steinerhögskolan att få examensrätt, och därmed tillgång till den finansiering som andra lärarutbildningar har, betydligt förbättrats. För det första blir den examensordning som kommer att utarbetas med ledning av förslaget till ny lärarutbildning mycket mer i linje med den öppenhet som man har för pedagogisk profilering i olika riktningar. Examensordningen kommer att göra det lättare för en fristående lärarutbildning att få examensrätt. För det andra blir naturligtvis också möjligheterna till samverkan med lärarutbildningar vid de statliga lärarhögskolorna mycket större, eftersom dessa öppnar upp sig i de här avseendena. Miljöpartiet ser fram emot att vi får en fristående Waldorflärarutbildning vid Rudolf Steinerhögskolan med egen examensrätt, men vi vill dessutom se en Waldorfutbildning i olika former i samverkan med de statliga lärarutbildningarna. De fristående lärarutbildningarna kan naturligtvis genom att aktivt delta i den statliga verksamheten ge väsentliga bidrag till utvecklingen av pedagogiken i den svenska skolan. Jag skulle bara kort vilja säga något om fortsättningen av den nya lärarutbildningen. Denna är inte ett slutgiltigt steg. Så snart man har genomfört starten av den nya lärarutbildningen, vilket väl tar ett år eller två, måste man rikta blicken mot dem som knackar på porten och vill komma in. De nya nämnderna för lärarutbildning kommer att utgöra en alldeles utmärkt organisation för att ta hand om t.ex. utbildning av högskolelärare. Vi har ju i Sverige inte någon pedagogisk utbildning för dem som undervisar på universitet och högskolor, något som egentligen är fullständigt oacceptabelt. Den nya lärarutbildningen kommer dock att ge goda förutsättningar för att vi äntligen ska få en sådan pedagogisk utbildning. Dessutom är den förlagd till en plats där man kan ordna praktiken för de nya högskolelärarna på ett enkelt och bra sätt inom den egna högskolan. Detta betyder också att vi så småningom kan vidga den utbildningen till att gälla vuxenpedagogisk utbildning i allmänhet. Då kommer vi kanske också tillbaka till folkhögskolelärarna och kan se vilka förväntningar de har på den här utbildningen. Till sist något om kompetensutvecklingen. Det står i betänkandet mycket om kommunernas ansvar för att erbjuda lärarna kompetensutveckling eller fortbildning, som det tidigare hette. Jag tycker att man då också ska betona att den nya lärarutbildningen måste ta på sig ansvaret för att ge en kompetensutveckling. Det är ingen liten bit i den verksamhet som lärarutbildningen ska omfatta. Om det är någonstans som behovet av livslångt lärande är stort och tydligt, är det bland lärare. Naturligtvis ska lärarna ständigt kunna tänka igenom vad nytt som har dykt upp i de egna ämnena, i form av ny metodik osv., komma tillbaka till sin lärarhögskola, gå på kurser, delta i verksamheten och naturligtvis vara ett viktigt tillskott till den. Det är ju en fördel att lärare med erfarenhet kommer in i systemet och deltar i verksamheter. Det kan de också göra nu i och med att vi har satsat på en ordentlig organisation av forskning i lärarutbildning. Det gäller en möjlighet för de här lärarna att antingen delta i fyra eller femårig forskarutbildning men i framtiden kanske också delta i kortare forskarutbildningar. De kan kanske få göra en undersökning en termin eller ett år kring ett problem som man har hittat ute i sin verksamhet och har fördjupat sig i. Jag tror att vi kommer att få tänka igenom en omstrukturering av forskarutbildningen, så att vi kanske får se ettåriga och tvååriga forskarutbildningar vid Lärarhögskolan. Vi får väl se. Det är mycket som lämnas öppet för lokala initiativ i den nya lärarutbildningen, och det är väl det som gör att Ulf Nilsson talar om ett töcken. Det som han inte hittar tror han är tecken på ett töcken, men det är väl snarare så att vi lämnar ett stort utrymme för mångfald och variation i de olika lärarutbildningarna. Mycket talar för att läraryrket i skolan i och med den nya lärarutbildningen får den injektion som är så efterlängtad. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Gunnar Goude undrade inledningsvis varför kristdemokraterna bl.a. inte vill ha en förlängning av förskollärarutbildningen. Det kan då falla på min lott att klargöra att vi menar att man i utbildningen av förskolelärare, som ska ta hand om barn mellan 1 och 5 år, inte behöver samma typ av ämneskunskaper som i annan lärarutbildning. Därför tycker vi att 120 poäng skulle kunna räcka. Vi ser även med en viss oro på att man, vilket också rapporterna nu före sommaren visade, på många håll har drivit fram alltmer av pedagogiska inslag i verksamheten för de här åldrarna än vad som kanske är önskvärt. Förskollärarutbildningen är i dag väldigt bra. Lars Hjertén nämnde tidigare detta, och jag vill återigen nämna det. Den visar faktiskt upp ytterst goda resultat i utvärderingar, och därför vill vi inte förändra och förlänga den. Det andra som Gunnar Goude tog upp var lärarlegitimationen. Jag sade inledningsvis i mitt anförande att lärarutbildningen också ska anpassas till förhållandena i samhället. Det är därför som vi hela tiden förändrar den. Vi kommer att ha alltfler outbildade behöriga lärare. Vi kan inte förlänga utbildningar och därigenom riskera att behöva anställa många som inte har utbildning. Vi tror att en lärarlegitimation kan innebära en morot för många att söka sig till den utbildning som vi så gärna vill ge. Jag tror att också detta behöver uppmärksammas. Vad har egentligen Miljöpartiet för svar på vad som är anledningen till att vi redan i dag har väldigt mycket av obehöriga lärare och annan obehörig personal i förskolan?
Fru talman! Förlängningen av förskollärarutbildningen är från vår synpunkt välkommen. Det finns stort behov av kunskap just hos förskollärarna. Ett krav på ämnesstudier behöver naturligtvis inte betyda att man ska koncentrera sig på att läsa undervisningsämnen i grundskolan. Det finns väldigt mycket som en förskollärare behöver ha och som man kan lägga in i utbildningen. Valfriheten är stor. Man skulle önska att förskollärarna t.ex. skulle få mer tid att studera ämnet utvecklingspsykologi, dvs. barns naturliga utveckling. Man skulle önska att många av förskollärarna valde att börja på en specialpedagogisk inriktning, t.ex. mot läs och skrivsvårigheter, för att kunna fånga upp fyra och femåringarna med en begynnande dyslexi osv. Jag tror att kunskapen hos förskollärarna är mycket viktig, och deras uppgift är också central för fortsättningen. Allt det som vi kan göra bra i förskolan får vi igen i grundskolan. Kravet på lärarlegitimation begriper jag faktiskt inte. Vi har ju en lärarexamen. Man kan sträva efter att klara sin examen, men man behöver inte ha ytterligare en legitimation efter detta. Frågan varför vi har obehöriga lärare är det tyvärr lätt att svara på, även om jag inte hade tänkt att polemisera om det. De nedskärningar som de borgerliga politikerna genomförde över landet i början av 90 talet drog bort 20 % av lärarna. Detta gjorde att vi fick en ordentlig svacka. Det försvann lärare. Principen var sist in, först ut. Där försvann de unga, och det är därför som vi har världens äldsta lärarkår. Då sjönk också intresset för att genomgå lärarutbildning. Specialpedagogerna gick över huvud taget inte in i utbildningen. Vi har alltså inte behöriga lärare i dag. Ansvaret ligger på de borgerliga partierna, som dels sparkade, dels inte utbildade lärare.
Fru talman! Jag håller inte alls med om den historiebeskrivningen. För övrigt har ju lärosätena inte fått tilldelning i regleringsbreven för platser i lärarutbildningen. Det har gjort att det inte har blivit tillräckligt många lärare utbildade. Det handlar inte enbart om den här perioden. Vi kan lämna detta. Nu frågade jag hur man ska åtgärda det här problemet. Jag menar att det är en balansgång här när det gäller att förlänga en utbildning. Det måste löna sig att studera. Vårt land ligger i dag bland de sämsta i OECD-länderna när det gäller avkastningspremien på utbildning. Därför måste vi ta hänsyn till hela det sjoket. Jag ser då en viss fara i att man, i samma minut som kommuner får göra korttidsutbildningar för att deras personal ska bli hyfsat kompetenta, förlänger den reguljära utbildningen så att många kanske drar sig för att söka för den skull. Därför tror jag att det är viktigt att man ser hela den här problematiken. Det är anledningen till att vi inte i dagsläget, med en god förskollärarutbildning, ville förlänga den. Det är också anledningen till att jag tror att vi på sikt måste kunna skilja ut de lärare som har skaffat sig den gedigna behörigheten som lärare från dem som fortfarande är obehöriga. Det ska också kunna stimulera till att man går den långa lärarutbildningen. Det är möjligt att detta inte är något bra sätt, men det är det bästa som vi har kommit på just nu. Vi hoppas att vi med gemensamma krafter, bl.a. i utskottet och på annat håll, kan hitta andra vägar som är ännu bättre. Men det är också kristdemokraternas övertygelse att alla de som har hand om små och stora barn och vuxna behöver gedigna kunskaper både i pedagogik och i ämnena.
Fru talman! Nu har lärarutbildningarna kommit i gång. Det var en underlåtenhetssynd att inte se till att vi fick bra tillströmning till lärarutbildningarna i början av 90-talet, och det är det vi lider av nu. Det är klart att man har försatt kommunerna i en kris. Det finns inte behöriga lärare. Vad gör man då? Yvonne Andersson säger att man snabbutbildar med kortkurser. Vad är alternativet? Att de inte får någon utbildning alls. Det finns ju inget alternativ. Det måste ju in vuxna i skolan. Det är också underligt att höra den här vacklande hållningen till längden på den ordinarie lärarutbildningen. Nu låter det nästan som om Kristdemokraterna var på väg att vilja ha den kortare. Det har ni aldrig hävdat tidigare. Jag förutsätter att ni vill behålla lärarutbildningen med den längd den får i det nya förslaget samtidigt som kvaliteten också hålls hög. Vi ska inte sänka kvaliteten i lärarutbildningen för att snabbt få ut dem så att vi fyller behovet. Det får ta sin tid. Sedan är det väl bra att kommunerna under mellanperioden ägnar sig åt att försöka lösa de akuta problem man har.
Fru talman! Jag har tre korta synpunkter. Gunnar Goude sade att det var konstigt att det kom några synpunkter om folkhögskolan från moderat håll. Jag tycker att det är en viktig skolform. Då är det också viktigt att diskutera den lärarutbildningen, även om den inte finns med i propositionen i dag. Jag är medveten om att den inte heller fanns med i Lärarutbildningsutredningen. Folkhögskolan behöver fler lärare med ämnesutbildning som kan undervisa i vanliga ämnen också.
Fru talman! Att vi alltid är överens med regeringen är väl en sanning med modifikation. Jag vet inte var Lars Hjertén har fått den uppfattning ifrån. Men det är klart att vi står bakom den här propositionen. Den är rentav grön.
Man behöver fler yngre lärare också. Det saknas i dag väldigt många lärare under 40 år i folkhögskolan. Men det får vi återkomma till. Sedan var det en annan sak som Gunnar Goude tyckte var konstig. Vi var ju eniga om att föreslå en tillsättning av en lärarutredning. Då kunde vi ju vara eniga nu också. Utredningen kom, och det fanns vissa reservationer från moderat håll där. I dag diskuterar vi propositionen.
Vi tycker att den är alldeles utmärkt. Det finns inget skäl att gå i opposition.
Där är vi så oeniga att vi inte kan ställa upp bakom den utan reserverar oss och vill avslå propositionen. Det är så man agerar i ett parlament med olika åsikter och olika partier. Gunnar Goude har det ju betydligt lättare eftersom Miljöpartiet numera alltid är överens med regeringen. Det är intressant med pedagogisk mångfald. Den motion som allra mest positivt beskrev Waldorfpedagogiken och Rudolf Steinerhögskolan kom från Miljöpartiet.
Det är klart att man kan göra det av formella skäl, som Lars Hjertén antyder, för att det är så det går till. Oppositionen är ju lite svag här.
Därför är jag förvånad över att Gunnar Goude inte ställde sig bakom det här förslaget som då hade blivit ett majoritetsförslag. I stället tvingades vi fyra borgerliga partier att reservera oss till förmån för den här utbildningen. Gunnar Goude är tydligen väldigt positiv till den här utbildningen. Hade det då inte varit bättre att ställa upp bakom detta? Då hade vi fått majoritet för detta i utskottet.
Det är inga breda argument som kommer utan några få rester av de väldigt specifika reservationer som fanns i Lärarutbildningskommittén. Det var ju så att man var överens i de stora frågorna. Sedan var det några små saker som man inte var överens om. Det förvånar mig fortfarande att lärarcertifikatet har en sådan central plats hos Moderaterna. Det är riktigt att man inte har lärare i folkhögskolorna å ena sidan och vanliga lärare å andra sidan. Vi har ju också luckrat upp folkhögskolornas arbetsuppgifter. Det gäller t.ex. gymnasieutbildning. Vad är då naturligare än att man också utnyttjar lärare som är utbildade för det ändamålet. Jag kan väl hålla med om att vi kommer att se en ökad rörlighet mellan de systemen i framtiden. Det gagnar dem båda.
Fru talman! När det gäller Rudolf Steinerhögskolan eller möjligheten att anordna fristående lärarutbildningar har vi en gång som jag tycker är värdefull. Det är att man lämnar in en ansökan om att få examensrätt för lärarutbildning. Högskoleverket, som är den kompetenta myndigheten, ser igenom ansökan och gör en kvalitetsbedömning. Det är naturligtvis en garanti för att vi får examensrätter ordentligt prövade. Sedan fattar regeringen beslutet. Det har lagts på regeringen av det skälet att det alltid innebär ett ekonomiskt åtagande om examensrätten ska vara värd någonting, dvs. man ska också svara för finansieringen av det hela. Jag har sett att man föreslår i flera motioner att riksdagen ska ge Steinerhögskolan detta. Tanken att vi skulle börja utfärda examensrätter här i riksdagen tror jag egentligen inte att någon av oss är tilltalad av. Vi har inte den kompetensen, och vi bör hålla fingrarna borta från detta. Det ska inte vara den typen av politiska beslut. Jag förväntar mig att Steinerhögskolan kommer att söka examensrätt för en väl planerad lärarutbildning och få den den vanliga vägen.
Fru talman! Först vill jag säga till Gunnar Goude att jag tyckte det var en bra beskrivning vad gäller didaktik och pedagogik i skolan och kopplingen mellan lärarutbildning och rollen som lärare och ledare i ett klassrum. Den var mycket bra. Det är också oerhört viktigt att vi tar del av den biten. Den måste finnas med i målbeskrivningen inom det allmänna blocket. Hur ser Gunnar Goude att vi kan utveckla didaktikbiten och de ämnesområdena? För det andra funderar jag också på det som Lars Hjertén var inne på när det gäller de fristående lärarutbildningarna. Gunnar Goude pratar ju om den pedagogiska mångfalden, och den är oerhört viktig. Han kom också in på Rudolf Steinerhögskolan och dess utveckling. Jag håller naturligtvis med Gunnar Goude om att vi i riksdagen inte kan sitta och besluta och godkänna vilka skolor som ska kunna ses som lämpliga lärarutbildningar eller skolor och få bidrag. Men hur vill Miljöpartiet arbeta för att stärka både Rudolf Steinerhögskolan och de fristående lärarutbildningarna? För det tredje är lärarutbildningen starkt decentraliserad i det här förslaget. Det innebär att lärarhögskolorna kan vara med och utforma utbildningen. Nu kommer detta ganska snabbt på. Det ska vara i gång redan till nästa höst. Då har vi i Centerpartiet funderat på om vi inte skulle kunna ge dem chansen att ha ett år till på sig för att få en riktigt bra lärarutbildning. Gunnar Goude sade ju själv att det tar ett par år att fundera fram och hitta den lokala utvecklingen och de lokala principerna kring detta.
Fru talman! Jag tackar. Jag får väl återgälda med att säga att det var intressanta frågor. Men de var lite för stora för mig att svara kort på i det här sammanhanget. När det gäller utvecklingen av didaktiken är det svårt. Det går inte att ge något enkelt svar. Det jag tycker är bra är att lärarutbildningen har återtagit didaktiken i sin hand. Man har möjlighet att starta egen forskning på de här områdena. Man har fått 120 miljoner som ligger på Vetenskapsrådet och bara väntar på att gå ut till forskning om lärande. Det är en enorm satsning. Man kommer naturligtvis också att utforma ämnesdidaktiken, som man har direktkontroll över. Där ska man nu med de olika ämnena bygga upp det här. Det är inte som tidigare då det låg på pedagogiska, psykologiska eller sociologiska institutioner och sköttes där, frikopplat från lärarutbildningen. Jag tror alltså att det här ordnar sig inom systemet. Förutsättningarna är givna. Hur man gör vet jag inte. Mångfalden får väl blomma, och det kommer säkert att bli mycket bättre än vad det har varit tidigare. Hur ska man säkra de fristående lärarutbildningarnas möjligheter? Det kan man göra genom att man bevakar lagstiftningen så att rättigheten för annan anordnare att starta en lärarutbildning och söka examensrätt finns. Det kan man göra genom att spelet är öppet och genom att bedömningen av ansökningarna blir rättvis och även redovisas. Det tror jag är en viktig sak, och det har Miljöpartiet bidragit till. Det andra är naturligtvis att få en examensordning som är sådan att den även passar de här utbildningarna. Det steget tror jag faktiskt att vi har tagit i och med den nya lärarutbildningen, som ju också Centern för övrigt stöder. Jag beklagar att tiden för genomförande är kort. Jag kan inte svara på hur det här ska hanteras. Jag är inte i den positionen, och jag har inte heller uppmärksammat den frågan på det sättet. Det är ett problem, det kan jag hålla med om.
Fru talman! Då kan jag säga till Gunnar Goude att det finns en reservation från Centerpartiet som säger att skolorna ska ha en möjlighet fram till 2002 - ett år till - för att förbereda det här och för att kunna göra det riktigt bra. Det är bra att Gunnar Goude säger att vi måste gå in och stärka didaktiken. Det måste vi också göra, tycker jag, inom det allmänna utbildningsområdet och när det gäller poängen där. Sedan tycker jag att Gunnar Goude hasar omkring och halkar lite grann vad gäller Rudolf Steinerhögskolan och de fristående lärarutbildningarna. Jag tycker att det är oerhört viktigt. Vi är ju flera partier som har ställt vår kraft bakom de här frågorna, och det är viktigt att vi gemensamt arbetar för det. Det är viktigt att vi ger dem de rätta resurserna och möjligheterna för att de ska kunna ha sina utbildningar. En annan viktig del inom lärarutbildningen och när du har blivit lärare är, tycker jag, att du sedan ska kunna utvecklas. Det handlar om bl.a. kompetensutveckling och karriärvägar. Forskning är en annan del. Som jag sade till Socialdemokraterna tycker jag att det fattas en forskningsstrategi kopplad till lärarutbildningen. Tycker Gunnar Goude att det är någonting som är viktigt att satsa på? Skulle vi kunna lägga in en tydlig koppling till forskningen?
Fru talman! När det gäller möjligheterna att få skjuta på genomförandet av den nya lärarutbildningen till 2002 är jag inte i den positionen att jag kan bedöma möjligheterna. Jag har själv tyckt att man skulle kunna undersöka möjligheterna att senarelägga genomförandet. Problemet är ju om inte alla skolor gör det. Då får man en situation där studenterna ska välja lärarutbildningar och det finns gamla lärarutbildningar enligt det gamla systemet och några enligt det nya systemet. Vad händer då? Kommer det att bli tomt i vissa lärarhögskolor? Det är ett problem. Man kunde också tänka sig att ha en flexibel övergång. Över hela landet kunde man ta in studenter och säga att man kommer att genomföra det här efter jul, i början av 2002. Det är naturligtvis en möjlighet. Den tror jag inte att man behöver formalisera. Gissningsvis är det så att på vissa högskolor kommer man inte att hinna med riktigt, utan utvecklingsarbetet kommer att fortgå under hösten. Det har den fördelen att man får de nya studenterna med i organisationen. Man kanske får en organisation med en ordentlig demokratisk grund för utvecklingen. Det kan jag se som en fördel. Men, som sagt var, vi får se hur det går och hålla tummarna. Jag tror att man kommer att klara av det. Det andra gällde forskningsstrategin. Vi har inte lagt fram något förslag och har inte planerat att göra det. Det ligger lite grann i sakens natur. Det är svårt att göra det, och vi får akta oss för pekpinnar uppifrån. Låt det här växa fram underifrån. Medlen finns, generöst anslagna. Kompetens finns ute på högskolorna. Den håller nu på att samlas under nämnderna för lärande, och vi får se hur de planerar verksamheten. Det är nämnderna som har uppdraget att göra det, och jag tror att det är klokt att man inte i förhand för mycket talar om vad de ska ägna sig åt.
Fru talman! Gunnar Goude talade om att jag och Folkpartiet förordar gammal klassisk utbildning och på något sätt är främmande för att utveckla lärarrollen. För mig är inte en utbildning med högskolemässig kvalitet bara gammal och klassisk. En sådan utbildning innebär ständigt nytänkande och beröringspunkter med andra vetenskaper. Gunnar Goude tog upp några intressanta exempel på hur man lär sig att undervisa i matematik. Jag ska ta ett annat, för ickematematiker väldigt enkelt exempel. Naturligtvis behöver man som historielärare kunna undervisa t.ex. om franska revolutionen. Man behöver göra det spännande, man behöver hjälpa eleverna att ställa frågor, osv. Men om man inte kan tillräckligt mycket om franska revolutionen är det ganska svårt att lära sig att undervisa om den. Jag menar att brytpunkten när ämnesläraren har för lite kunskaper för att lära sig att undervisa i ämnet är nådd med den här propositionen. Man tar bort sammanlagt 60 poäng från ämneskunskaperna för gymnasielärare. Avslutningsvis återkommer också jag till Waldorfutbildningen. Med tanke på allt positivt som Gunnar Goude har sagt i dag och tidigare om Rudolf Steinerskolan, som i dag har en fungerande lärarutbildning men där man hela tiden har förhalat frågan om bidrag, kan jag inte riktigt förstå varför inte Gunnar Goude vill stämma in i vårt förslag om att åtminstone pröva att ge ett särskilt uppdrag till Rudolf Steinerskolan att utbilda lärare.
Fru talman! Först till den beskrivning Ulf Nilsson ger av ämneskompetensen. Den anser jag vara felaktig. Det är inte så att lärarna som går genom utbildningen i det nya systemet får en svagare ämneskunskap. För många kommer den att bli starkare. Taket ligger ju högt. Om man ska bli gymnasielärare läser man 60 poäng. Det motsvarar det som krävs för t.ex. fortsatt forskarutbildning. Den beskrivningen stämmer inte. Procentsiffrorna tror jag har räknats lite vinklat. Man förutsätter t.ex. att alla de 60 poängen på den gemensamma allmänna delen inte är ämnesstudier. Det är ju alldeles fel. Där finns utrymme för ämnesstudier. Det är inte så att man i kunskapsinhämtandet på något sätt ska vila under vissa perioder när man fördjupar sig eller inriktar sig. Summan poäng är densamma för lärarna, och möjligheterna att fördjupa sig är snarare större. Friheten att välja specialisering och inriktning och att välja kombinationer är mycket större. Så till frågan om att ge ett särskilt uppdrag. Jag tror inte att det är så det ska gå till. Jag tror att den vägen inte är den rätta. Vi har en väg för hur lärarutbildningar i landet ska organiseras. Riksdagen ska inte göra den typen av bedömningar. Examensrätten prövas av Högskoleverket, och beslutet fattas av regeringen. Jag tror faktiskt inte att det är ett ärligt menat förslag att riksdagen ska börja överta de uppgifterna. Sedan kan man diskutera - men det ska jag inte göra härifrån - effektiviteten av att genom opposition driva igenom ett sådant förslag, som regeringen inte skulle vilja ha.
Fru talman! Nej, det är klart. Men vi skulle få låta bli att lägga fram många motioner här i kammaren om vi inte vill försöka driva igenom förslag som regeringen inte vill ha. Det skulle bli lite tråkigt, tycker jag, om man skulle lägga sig på grund av den anledningen, om man tror på någonting. Vi tror att det behövs alternativa och fristående lärarutbildningar. Ämneskunskaperna har varit ett tema i diskussionen i dag. Svaren har blivit att det kan bli en utbildning som motsvarar den nuvarande. Det gäller även svaren från Gunnar Goude. Men ämneskunskaperna finns inte med i strukturen. Med den genomsnittliga strukturen kommer en ämneslärare att få 50-60 poäng mindre av ämneskunskaper. Det går att räkna fram, oavsett vilken matematisk formel man använder. Det är allvarligt. Därför hoppas jag att reformen kommer att rivas upp så snart som möjligt.
Fru talman! Det är synd att ni inte framförde de synpunkterna under Lärarutbildningskommitténs arbete. Den poängräkning som har dykt upp här i efterhand är vi inte överens om. Jag tror att det är fel. Det ger en skev bild. Vi kommer inte längre där. Ulf Nilsson säger att han tror att det behövs en fristående lärarutbildning i t.ex. Waldorfpedagogik. Det är inget argument mot mig. Jag vet att det behövs, och jag arbetar för att det ska kunna äga rum. Jag kan bara hålla med och understryka det Ulf Nilsson säger.

Fru talman! En aspekt som nu tas upp i debatten är möjligheten för lärarkandidater till verksamhetsförlagd utbildning på skolor som inte ligger nära ett lärosäte med lärarutbildning. Den har inte tagits upp tidigare. De skolor som finns i t.ex. glesbygdskommuner får då möjlighet att ta till sig det som lärarstuderande och deras handledare kan ge. Då kan man utnyttja olika former. Men jag skulle vilja fråga Margareta Andersson var styrningen ska ske. Vem ska ta ansvar? Är kommunerna beredda att ta på sig det speciella ansvar som det innebär att ha verksamhetsförlagd utbildning på sina skolor? Var ska det beslutas?

Fru talman! Jag tycker att det är en viktig fråga. Min erfarenhet är att knäckfrågan handlar om resurser. Det rör sig inte om restid till praktikställen i kommuner som ligger långt borta utan också om bostäder. Det blir kostnader för en bostad under praktikperioden och extra respengar för besökande lektorer och andra. Är kommunerna beredda att ta på sig det? Det kan inte rymmas inom lärosätets ram. Det är viktigt att vi kan hitta lösningar på det, om möjligt. Jag ser också denna fråga som mycket angelägen.

Fru talman! Jag ska börja med ett citat. "När jag gick på Lärarhögskolan i Stockholm förklarades trögheten i utvecklingen av Alva Myrdal: Det beror på de gamla lärarna, någon riktig förändring kan det inte bli förrän de gamla gått i pension.

Fru talman! Tillsammans med Folkpartiet har vi kristdemokrater talat mycket om vikten av forskning och forskningsstrategier om skola och utbildning, hur man ska komma vidare, och om lärandets fundamentala delar, där väldigt mycket har gjorts på olika lärosäten i landet. Nu står vi inför ett läge som vi kanske inte har haft på flera år: nu ska all den forskning som med statens medel har tagits fram användas när vi ska ta ställning till formerna för, gränserna för och innehållet i en ny lärarutbildning. I den här forskningen är de delar som handlar om det allmänna utbildningsområdet, med socialpsykologi, sociologi, pedagogik, didaktik m.m., väldigt viktiga komponenter. Hur ser Folkpartiet på den forskning som har kommit fram? Vi hör här att vi ska ta vara på den. Vi är ju inne på forskningspropositionen när vi också tar upp andra delar inom utbildningen där det är viktigt att vi forskar. Hur ser ni på användandet av forskningen i det sammanhanget?
Fru talman! Jag sitter i Lärarhögskolans styrelse sedan flera år tillbaka, och jag kan komma med en mycket enkel beskrivning. Lärarhögskolan är den högskola i Sverige som har minst pengar av alla för forskning. När det gäller just forskning om skolutvecklingen under de senaste decennierna finns det väldigt lite. Det intressanta är att det nu skrivs en doktorsavhandling i Frankrike av en italienare - en invandrare - som också känner till Sverige och som talar mycket bra svenska. Han skriver en doktorsavhandling om skolkonflikterna i Sverige. Det är mycket intressant. Men ingenting av detta har på något sätt beskrivits eller ens tagits upp till debatt i Sverige.
Fru talman! En anledning till att Kristdemokraterna stöder de här tankarna på det allmänna utbildningsområdet är just att den del som det har forskats rätt mycket på i Sverige, och där det finns en hel del från början av 70-talet, är klassrumsforskningen, vad som sker när människor lär sig. Det är också inlärningsforskningen. Vi ser det så att en stor del av det tas till vara i det här förslaget. Det är viktigt att vi i debatten också i fortsättningen kan ta vara på den kunskap som är framforskad och använda den på det sättet att den gynnar en fortsatt utveckling.
Fru talman! Det finns ingenting i Folkpartiets ställningstagande som är forskningsfientligt - tvärtom. Vad vi vill få bort är spåren av maoistiskt tänkande, med förakt för kunskapen, fientlighet mot kulturarvet och hat mot teorierna. De här spåren är inte längre så öppna i dag. Det var en gång i tiden absolut dominerande i debatten. Då fick man inte tala om kulturarv i Sverige. Jag vet vad jag talar om, för jag var engagerad i skoldebatten i slutet på 70-talet och i början på 80 talet. När jag talade om böcker och läsning fick jag höra att jag var fascist. Jag fick påminna de motståndare som kom med sådana hårresande anklagelser om att det var fascisterna som brände böcker på bål. På den tiden skulle barn lära sig allt ute på gatan men inte läsa böcker. Det fanns hårresande teorier bl.a. bland forskare från Lund om att allt kulturarv bara var ett redskap för borgerlighetens hegemoni, osv., osv. Vi har inte tvättat bort de här doktrinära, trånga, kulturfientliga synsätten ur skoldebatten.
Fru talman!

Dessbättre är det ovanligt att så sker på institutioner. De allra flesta övergreppen sker i hemmen, i familj och i vänkrets. Men det vi ska diskutera i dag är regeringens förslag för att försöka förhindra att någonting händer på institutioner. Därför föreslår man att alla som ska arbeta i förskola och skola ska lämna ett utdrag ur kriminalregistret vid anställning. Vår moderata huvudinvändning mot detta förslag är att man inte kommer åt psykisk ohälsa och bisarra idéer med ett registerutdrag ur kriminalvårdsregistret. Förslaget innebär att den som ska anställas själv ska begära ett sådant utdrag, som då ska röra huruvida man har varit dömd för sexualbrott, mord, dråp, grov misshandel, grovt rån eller barnpornografi. Det ska lämnas till arbetsgivaren. Regeringen säger i sin proposition att man tror att det kommer att innebära att personer som har dömts för denna typ av brott inte kommer att söka jobb eller utbildning inom skola och barnomsorg, och regeringen tror också att detta ska öka medvetenheten om hur allvarligt myndigheterna ser på denna typ av brott. Jisses, tänkte jag när jag läste detta. Här ska tusentals och åter tusentals människor lämna utdrag om sin oskuld i förhoppningen om att pedofiler och andra typer inte ska intressera sig för arbete och verksamhet i närheten av barn i förskolor, skolor och på andra håll. Detta är med förlov sagt både naivt och okunnigt. Dessa förövare - vi har några exempel, men de är som sagt inte så många - är sällan tidigare dömda. Det är ett väldigt stort mörkertal i denna typ av brottslighet. Vi får sällan papper på att någon är störd i detta avseende. Det är dessutom så att vi av erfarenhet vet - det belyser också forskningen - att denna typ av psykiska störningar ofta finns hos personer som är väldigt mångfasetterade. De har sidor som gör att de ofta är mycket omtyckta, och de är duktiga och engagerande. Barnen älskar dem. Föräldrarna älskar dem. De är duktiga i verksamheten, men de har en annan sida. Det finns inget registerutdrag som kommer att göra någon nytta här. Det farligaste man kan utsätta verksamheterna för är naivitet när det gäller hur denna typ av brott går till. Brottsförebyggande rådet och Rikspolisstyrelsen tillhör dem som har påtalat att man med detta förslag inte skulle upptäcka just någon som har blivit fälld för ett sådant brott. Dessutom säger man att det med det förfarande som regeringen föreslår är väldigt enkelt att förfalska utdragen. Det säger också de som har hand om landets fängelser som ett memento. Det är allvarligt att man inte har tänkt mer på detta. Sedan är det naturligtvis också så att situationen ofta gör brottslingen. Det är så med nästan alla brott. Det vi moderater bekymrar oss över är att vi tror att detta förslag invaggar föräldrar och andra i en falsk trygghet. I stället tror vi att man måste satsa på att arbeta för kvalitet i rekryteringen på alla nivåer, på en öppenhet i verksamheten och på en kvalitativ arbetsledning. Man får inte utsätta barn och personal för sådana situationer att denna typ av övergrepp är möjliga. Det är någonting annat än ett registerutdrag vid anställningen. Det finns också - jag ska snabbt dra det - några andra aspekter på detta förslag som är viktiga att ta upp i en debatt inför beslutet. Det ena gäller avgränsningen av vilka brott som skolministern tycker att man ska vara särskilt bekymrad över. Det finns faktiskt en hel del andra brott som också är bekymmersamma i relationen med barn. Man behöver bara tänka på alla tidigare narkotikadömda som finns i barnomsorg och skola för att man ska börja fundera över på vilket sätt det kan påverka och skada barn och ungdomar. Vi har mer problem med ungdomar som hamnar i narkotikamissbruk än med dem som har blivit utsatta för sexuella brott, om man nu ska göra en sådan jämförelse. Det jag också kan konstatera är att remissinstanserna har lämnat en lång lista på olika brott som de vill tillföra listan på vad man ska begära registerutdrag på. Justitieombudsmannen tycker att man ska ta med narkotikabrott. Högskolan i Dalarna nämner rasistiskt motiverad misshandel. Hets mot folkgrupp finns också med på listan. Från Göteborg kommer krav på att de som har blivit dömda för barnmisshandel borde registreras. Diskrimineringsombudsmannen tycker att det måste kollas upp också om någon har dömts för kvinnofridsbrott och rån. Så kan man hålla på. Jag kan komma på jättemånga goda argument för att människor med den bakgrunden inte är lämpliga att arbeta som lärare eller vaktmästare på dagis, t.ex. Men vart leder det - det är det riksdagen måste fundera över - om vi fortsätter att göra denna typ av kontroll? Vi öppnar - det är det som är ett bekymmer här - för en helt ny syn på vad som är rättsordning i detta land. Det innebär att vi inför något slags dubbelstraff och något slags modern skampåle där man blir fjättrad resten av sitt liv om man har begått ett brott. Man kan aldrig sona sitt brott, oavsett hur länge man sitter i fängelse eller vilka behandlingar man går igenom. Detta är en helt ny syn på kriminalvårdens möjligheter. Jag erkänner gärna att jag många gånger misströstar när det gäller kriminalvård och när det gäller vård mot narkotikamissbruk och mycket annat. Men om vi omvandlar hela rättsmaskineriet och låter det utgå ifrån att den som en gång har begått ett brott aldrig någonsin ska kunna komma tillbaka tror jag att vi är ute på farliga vägar. Resultatet av denna registrering är ju att en person som har dömts för ett brott aldrig får en chans att leva ett normalt liv igen. Vad blir resultatet av det? Jo, resultatet är att det enda som återstår är fortsatt kriminalitet. Detta är en principiellt väldigt omfattande fråga, som jag tycker att man måste bekymra sig för. Vi har i Sverige också skaffat oss en sekretesslag därför att vi inte tycker att kontroll och registrering av uppgifter ska göras rent allmänt. Den enda, nästan, som kan häva det här är den enskilde själv. I det här avseendet var ju skolministern jättefiffig. Hon kom på att var och en själv kunde begära sitt registerutdrag. Men i den stund som man lämnar in det tillsammans med sin ansökan är det en offentlig handling. Vi har alltså väldigt snabbt gått förbi sekretessregler som jag tycker är centrala i det här landet. Regeringen vet mycket väl om - och vi alla är rätt intresserade av det - att det pågår ett arbete med att titta på kontroll och registrering i arbetslivet. Vi pratar i dag om det största arbetsfältet som finns, tror jag, om vi drar ihop både barnomsorg och skola. Helt plötsligt struntar man i hela den här utredningen, som ska titta på människors integritet i arbetslivet, och bestämmer sig för att det här är så viktigt att man ska göra ett avsteg. Jag tycker att det är att dåligt bereda en principiellt mycket viktig fråga. Som jag ser det, fru talman, finns det framför allt ett bekymmer. Jag tror inte att det här kommer att förhindra den typ av allvarliga brott som regeringen vill komma åt; vi är helt överens om hur angeläget det är. Dessutom innebär det förslag som man har lagt på riksdagens bord tyvärr allvarliga ingrepp och frågetecken när det gäller de grundläggande principerna för hur vi i Sverige hittills har sett på rättsväsende, rättsordning och kriminalvård. Jag tycker att det är lite för stora frågor för att hanteras på det här sättet. Det är också skälet till att vi yrkar avslag på propositionen.